Herr talman! Även jag är orolig, Margareta Persson, för vad de miljöfarliga batterierna kan leda till när det gäller miljön. Vidare har också jag den inställningen att vi inte kan vänta några år på åtgärder, som eventuellt skulle innebära att vi fick mindre miljöfarliga batterier, utan att det är angeläget att åtgärder vidtas så snabbt som möjligt. Min enda ambition är att vi, innan åtgärder vidtas, noggrant funderar över de praktiska problem som hör samman med den här hanteringen, även om man väljer pantsystemet. Det gäller att få ett väl fungerande system redan från början. Vi bereder ärendet i departementet, och vi avser att så snart som möjligt komma fram till bästa tänkbara lösning.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig vilka anledningar det finns att förändra utsädeskontrollens organisation. Inom jordbruksdepartmentet bereds f. n. ett förslag från lantbruksstyrelsen om dels vissa tekniska ändringar i systemet för statsplombering av utsäde, dels vissa ändringar i utsädeskontrollens organisation. Förslagen är föranledda främst av att det föreligger en stor överkapacitet inom utsädeskontrollen som helhet. En anpassning av organisationen till behovet skulle medföra kostnadsbesparingar. Jag avser att föreslå regeringen att senare i vår lägga fram förslag i fråga om utsädeskontrollen.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksminister Svante Lundkvist för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är just det som jordbruksministern säger i sitt svar om den planerade förändringen. Enligt uppgifter från jordbruksnäringens håll och de enskilda frökontrollanstalter som berörs är det fråga om förändring av tekniken för analys och statsplombering av utsäde. Vidare är avsikten att huvudmannaskapet skall vara helt statligt och att de enskilda frökontrollanstalterna skulle mista sitt tillstånd att statsplombera utsäde. Vad beträffar tekniken vill jag säga att min fråga inte så mycket berör den delen av en eventuell proposition. Det som bekymrar mig och oroar jordbruksnäringens utövare liksom de anställda vid de enskilda frökontrollanstalterna är antydningarna om att dessa enskilda frökontrollanstalter skulle mista sitt tillstånd att statsplombera utsäde. Vi har tres.k. lokala frökontrollanstalter, nämligen i Linköping, Örebro och Skara. De grundades omkring 1880 av resp. hushållningssällskap, vilka fortfarande är huvudmän. Jordbruksministerns svar ger inte några lugnande besked. Tvärtom är det oroande att jordbruksministern inte vill ge någon mer ingående information om vad som kan hända med den nuvarande organisationen och för dem som arbetar i denna. En förändrad teknik kan rationalisera och förbilliga utsädeshanteringen, har det sagts. Däremot är det tämligen säkert att en förändrad organisation inte på något avgörande sätt kan påverka utsädespriset genom kontrollkostnaden. Förhållandet är ju också det att vid t.ex. frökontrollanstalten i Linköping utgör arbetet med statsplomberingen bortemot tre fjärdedelar av verksamheten. Skulle en så stor del av verksamheten falla bort vid ett helt förstatligande, kan övrig verksamhet knappast upprätthållas, och det blir till stort förfång för jordbruksnäringen i länet. De lokala frökontrollanstalterna är lokaliserade till områden med en omfattande utsädesodling. Vidare mister trädgårdsföretag och enskilda en informationsmöjlighet på nära håll, om den här verksamheten skulle försvinna. Den är mycket uppskattad. Jag vill fråga jordbruksministern: För vilken part i den här berörda intressegrupperingen blir det bättre med en organisationsförändring när det gäller utsädeskontrollen? Blir det bättre för odlaren i Östergötland eller på Närkeslätten, för frökontrollen, för köparen av utsäde eller möjligen för staten? Anser jordbruksministern att det uppstår några nackdelar för odlare, om de lokala frökontrollanstalterna i t.ex. Linköping och Örebro i en förändrad organisation helt tvingas upphöra med sin verksamhet? Vilka garantier finns det f. ö. för en högre effektivitet och lägre kostnader, om man förändrar organisationen för frökontrollverksamheten?
Herr talman! Jag är övertygad om att alla som funderat litet på dessa problem är överens med mig om att vi har denna överkapacitet. Avsikten är självfallet inte att vi skall försämra förutsättningarna för näringen i detta sammanhang. Tvärtom är det i detta fall liksom i andra sammanhang helt naturligt att vi eftersträvar att försöka få en så bra organisation av verksamheten som det över huvud taget är möjligt. Det är med det målet för ögonen som vi nu diskuterar utsädeskontrollen. Det skall bli överläggningar också med berörda parter. Med hänsyn tagen till detta är jag för dagen inte beredd att gå närmare in på de slutgiltiga lösningar som kan komma att bli resultatet av dessa överläggningar.
Herr talman! Det är mycket möjligt att den överkapacitet som jordbruksministern talade om i svaret kan finnas — det är väl inte tal om annat. Men den överkapaciteten kan väl knappast skyllas på den verksamhet som tillkom före detta sekels början och som alltså är gammal och etablerad. Överkapaciteten måste i stället, såvitt jag förstår, tillskrivas den statliga verksamheten. Det vore då illa om den här nu väl fungerande och mycket effektiva verksamheten på de enskilda lokala frökontrollanstalterna finge lov att stryka på foten för att man för statens del möjligen skulle kunna förbilliga verksamheten. Men man förbättrar knappast för odlaren, för frökontrollanstalterna eller för köparen av utsädet. Det skulle möjligen vara staten som kunde tjäna på en förändrad organisation. Men myndigheten är ju ändå till för medborgarenkunden — det är någonting som vi försöker understryka och inpränta i verksamheten. Det vore inte bra om just den här förändringen i stället skulle understryka att det för myndigheten-staten skall bli bättre i något avseende — dock inte för kunden.
Herr talman! Det är ändå så, Börje Stensson, att vi också får se till att den statliga verksamheten sköts på ett sådant sätt att den inte i onödan belastar näringen med kostnader.
Herr talman! Jag vill i sammanhanget erinra om att regeringen-statsmakten gärna i dagsläget för över verksamhet på exempelvis jordbruksnäringen. Här finns det en verksamhet som i överensstämmelse med statens reglemente fullgör en fin uppgift. Men detta arbete är man kanske benägen att nu förlägga till en helt statlig verksamhet. Det går emot de intentioner som man har i andra avseenden — när man för över ansvar till exempelvis jordbruksnäringen. Här är man alltså beredd att flytta över ett ansvar i dess helhet från jordbruksnäringen till staten. Jag tycker att det rimmar dåligt med det förfarande som tillämpas i övrigt.

Herr talman!

En central uppgift för fiskerimyndigheterna har sedan 1940-talet varit att klarlägga konsekvenserna för fisket av regleringen av sjöar och vattendrag för energiutvinning. Från och med 1960-talet har olika praktiska kompensationsåtgärder vidtagits i avsikt att minska skadeverkningarna vid främst sjöregleringar. Så t.ex. har inplantering av olika sorters fisk gjorts. Goda resultat har uppnåtts, bl.a. med kanadaröding. Försök pågår att på andra sätt höja avkastningen i de reglerade sjöarna, bl.a. genom överflyttning dit av små kräftdjur som normalt finns endast i sjöar nedanför högsta kustlinjen. Ett sådant kräftdjur är pungräkan . Introduktionen av pungräka har haft positiv effekt i många norrländska sjöar. Fiskbestånden har reagerat genom förbättrad tillväxt, ändrad balans mellan arterna samt förbättrad köttfärg och smak. Sjöns ekosystem har dock påverkats. Bl. a. har vissa andra näringsdjur minskat i antal. En utvärdering av hittills vidtagna åtgärder pågår, och nya utsättningar av pungräka har uppskjutits i avvaktan på denna. Utvärderingen beräknas vara avslutad under 1985. Också frågan om en senareläggning av urtappning av vissa delar av magasinerad vattenvolym har uppmärksammats av fiskeristyrelsen och kommer att tas upp till behandling när den nämnda utvärderingen är klar. Paul Lestanders önskemål om en analys av förutsättningarna för en senareläggning kommer således att bli tillgodosett i det sammanhanget. Utvärderingen kommer f. ö. att bli ett viktigt underlag för beslut om hur fiskevårdsarbetet i de reglerade vattnen skall bedrivas. Häri innefattar jag också ställningstagande till sådan inplantering av röding som Paul Lestander har berört särskilt. Slutligen vill jag nämna att den nya indexuppräkningen av vattenavgifterna bör förbättra förutsättningarna för fiskevårdande insatser.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret. Regleringen av Sveriges sjöar och älvar är något som pågått mycket länge. De skador som drabbat enskilda sakägare vid dessa ingrepp har reglerats genom avtal eller vattendomar. Detta har också gällt enskildas anspråk vid skador på fisket i dessa vatten. Den skada som drabbat en bygd genom att försörjningsunderla get varaktigt försämrats har oftast blivit oreglerad. Det är riktigt, som framhålles i jordbruksministerns svar, att ett omfattande arbete nedlagts från fiskerimyndigheterna för att skaffa kunskap om vilka metoder som skulle kunna användas för att återge de reglerade vattnen en förbättrad fiskeproduktion. En av dessa prövade metoder har varit utsättningen av Mysis relicta. Erfarenheterna av dessa utsättningar är så mångtydiga att de t. v. upphört. Allmänt kan väl konstateras att ett ensidigt beroende av ett fisknäringsdjur innebär stora risker. Kompletteringar med andra näringsdjur vore önskvärda. I en informationsskrift från försöksgruppen för fiskevårdande åtgärder i Kraftverksmagasin nr 15 år 1983 sammanfattar gruppen kvarvarande frågeställningar: Vad sker på längre sikt? Utvecklingen avt.ex. antal, tillväxt och medelvikt hos olika arter av fisk visar trender som ännu inte stabiliserats. Innebär en förändring från sjöar där röding dominerar till sjöar där öring dominerar en minskad fiskproduktion? Kommer rödingen nu att återerövra sjöar där den utkonkurrerats av inplanterad sik? Om näringstillgången kan anses tryggad genom Mysis, kan då utsättning av rom, yngel eller ungar av röding motverka rekryteringsskadan på grund av regleringen? Kan inplantering av andra fisknäringsdjur t.ex. Pallasea quadrispinosa, Gammaracanthus lacustris och Pontoporeia affinis fungera på ett gynnsamt sätt i Mysis-sjöarna genom att bryta karaktären av monokultur? Vad innebär Mysis” dominerande ställning som bytesdjur för eventuella anrikningar av vindburna pesticider och sedimenterade tungmetaller i fisk? Är Mysis-introduktionen bara ett första steg i en åtgärdskedja, där man även planterar in en ny pelagisk bytesfisk, som lever av Mysis, t.ex. nors? Hur mycket av de positiva effekterna av en Mysis-inplantering döljs av negativa faktorer t.ex. reglering, hårt nätfiske eller maskmete av småöring i bäckarna?

Villkoren för denna utbyggnad har i huvudsak styrts av exploatörsintressenterna. Vattenfall och andra kraftbolag har håvat in jättevinster vid de vattenkraftsutbyggnader som ägt rum. Förlusterna drabbade de områden där exploateringen skedde. Värdefull skogsmark överdämdes. Odlingsarealerna minskade genom sjöregleringen. Stora skador uppstod på fisket. Man fick försämrade båtfartsförhållanden och svagare isar. Ökas satsningarna på fiskevård i de reglerade sjöarna är det positivt. Tyvärr uppfattar jag inte jordbruksministerns svar som någon signal till att regeringen verkligen kommer att göra någon insats i den här frågan.
Herr talman! Paul Lestander har i sitt inlägg verkligen belyst de svåra problem av rent biologisk art som man möter när man skall försöka få till stånd en ordentlig fiskevård som gör det möjligt för oss att nå det tillstånd som vi eftersträvar. Jag sade i mitt svar, Paul Lestander, att det pågår en utvärdering av de undersökningar som har gjorts. Man har som målsättning att vara färdig under 1985. Jag anser för min del bestämt att vi innan vi tillgriper de åtgärder som Paul Lestander förordar bör ha den här utvärderingen som underlag, just för att vi skall kunna lyckas i våra föresatser att bedriva en fiskevård som verkligen blir framgångsrik. Det vi nu talar om är ändå — med de exempel Paul Lestander själv har visat —- komplicerade frågor. De åtgärder vi hitintills har vidtagit har, när det gäller exempelvis Mysis, gjort att vi fått, låt oss kalla det så, en monokultur på det här området. Det har haft verkningar vi inte kan vara tillfredsställda med. Innan vi kommer med definitiva förslag till åtgärder skall vi ha gott underlag för de insatser som skall göras. Vår ambition skall vara en aktiv fiskevård inom de här områdena.
Herr talman! Jag noterar naturligtvis de goda ambitionerna. Jag tillåter mig att återkomma om inte de goda ambitionerna också leder till kraftfulla åtgärder. Jordbruksministern säger att det behövs ytterligare utvärderingar och ytterligare underlagsmaterial. Tyvärr ger han inget definitivt svar på frågan om regeringen när utvärderingarna, underlagsmaterialet och den vetenskapliga belysningen är klara kommer att vidta kraftfulla åtgärder. Han talar om utvärderingar, men inte om de påföljande åtgärderna.
Herr talman! Jag undrar om Paul Lestander hörde på vad jag sade. Jag sade att när utvärderingen är klar — och man beräknar att den är klar 1985 — är vår ambition att vi på basis av resultaten av den skall bedriva en aktiv fiskevård i de här sjöarna.
Herr talman! Jag hörde faktiskt på mycket noga, och vi får se när den dagen kommer om det här bara är en deklaration eller om det är en verklig målsättning som också kommer att fullföljas.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. När man hör det uppläsas, skulle man kanske kunna tro att de svenska barnfamiljerna befinner sig i den bästa av alla världar. Barnfamiljerna har en god grundtrygghet och skydd vid inkomstbortfall samt får bostadsbidrag, som ger ett kraftigt stöd till familjer med flera barn. Socialministern räknade också upp en rad stödformer för gymnasiestuderande, trots att min interpellation avsåg barn med barntillsynsbehov, alltså små barn. Javisst, stödformerna är många, men beskattningen av barnfamiljerna är ju samtidigt så hård att de i allt flera fall inte når en acceptabel standard trots de många stödformerna. Det gäller i första hand flerbarnsfamiljerna. Det gäller i andra hand barnfamiljer som av olika anledningar vill eller måste leva på en inkomst. Det gäller dem som vill eller måste ordna sin barnomsorg själva. Vi vet också att allt flera barnfamiljer i dag är tvingade att uppsöka socialbyrån för att få ihop till skatten. Låt mig mycket kort påminna om hur situationen är för våra barnfamiljer. Jag skall då inrikta mig på dem som min interpellation avsåg, nämligen familjer med små barn. För att nå existensminimum, en nivå som ligger långt under lägsta folkpensionsstandard, behöver en familj där en förälder själv tar hand om barnen en lön på 100 000 kr., om det är en tvåbarnsfamilj. En familj med tre barn behöver 130 000 kr. Då har jag räknat med genomsnittshyra. Samtidigt vet vi att ju flera små barn det finns i familjen, desto vanligare är det att en förälder är hemma på heltid. Betyder då detta att bara höginkomsttagare tar hand om sina barn själva? Nej, verkligheten är väl snarare den motsatta. Detta att en familj med tre barn behöver 130 000 kr. i inkomst för att kunna klara sig på en inkomst innebär att man i en industriarbetarfamilj måste tjäna 40 000-45 000 extra för att nå upp till existensminimum. Den hemmaarbetande maken då? Vederbörande utför ju ett arbete som, om det gäller tre små barn, är värt 150 000 kr. — åtminstone skulle det kosta så mycket om det skedde på daghem. Situationen blir inte mycket bättre för familjer med låga eller vanliga inkomster som ordnar sin barnomsorg själv. Jag skall ta ett exempel här också, ett mycket vanligt exempel: en familj med två barn som har inkomster på 85 000 och 60 000 kr. Den ena föräldern har heltid, den andra har lång deltid. Jag har antagit att hyran är 2 000 kr. i månaden. Om den familjen betalar mer än 5:50 i timmen per barn för barntillsyn, blir faktiskt ekonomin ännu sämre än om en förälder stannar hemma hos barnen. I båda fallen hamnar familjen långt under existensminimum. Trots alla de stödformer som socialministern räknade upp i svaret, är det i dag en enda barnomsorgsform som anses värd att få ett direkt stöd från det allmänna, och det är den kommunala barnomsorgen. Men samtidigt är det väl känt att den kommunala barnomsorgen dubbelt så ofta används i familjer med ett barn som i familjer med flera barn. Det är också väl känt att den används dubbelt så ofta i akademikeroch tjänstemannafamiljer som i LO-familjer. Det är också känt att LO familjerna samtidigt är de som oftast får lösa barnomsorgsfrågan privat utan något stöd från det allmännas sida. Detta framgår av en rapport från statistiska centralbyrån som har utarbetats vidare av LO och som presenterades vid en konferens i slutet av förra året, där jag tror att socialministern själv var närvarande. Herr talman! Så här ser verkligheten ut för allt fler vanliga småbarnsfamiljer i Sverige: stora ekonomiska svårigheter och en föga social inriktning av det stora stöd som ges till den kommunala barnomsorgen. Det är tyvärr också så att de barnfamiljer som allra bäst skulle behöva en inkomstförstärkning får behålla allra minst. Det beror på reglerna för de inkomstprövade bostadsbidragen. För en familj med en låg tjänstemannainkomst som behöver få en ökning av sin disponibla inkomst med 500 kr. i månaden krävs det en löneökning på 1 200 kr. i månaden om familjen har ett barn, och med tre barn behövs det en löneökning på 2 800 kr. i månaden. Jag har velat nämna detta därför att jag får litet grand ett intryck av att socialministern betraktar bostadsbidragen som en form av vårdnadsersättning. Det är bra att bostadsbidrag finns, men det är mycket synd att de skall behövas, för bostadsbidragen låser ju in familjerna, gör det allt svårare för dem att av egen kraft förbättra sin standard. Ambitionen borde i stället vara att så långt möjligt minska behovet av inkomstprövade bidrag och att i stället försöka få generella lösningar. I min interpellation, herr talman, påpekar jag att det är väl känt att många föräldrar som önskar fortsätta sitt förvärvsarbete har svårt att kombinera detta med den kommunala barnomsorgen. Mer flexibla och skräddarsydda lösningar ställer sig ju ofta ekonomiskt oöverkomliga för familjer med låga eller vanliga inkomster, även om de skulle kosta väsentligt mindre än den kommunala barnomsorgen. Det är också känt att det främst är familjer med låga och vanliga inkomster, med flera barn eller med obekväma arbetstider, vilket många LO-familjer har, som helt står utan någon form av stöd till sin barnomsorg. Detta innebär i genomsnitt högre kostnader för varje ytterligare familj som får kommunal barnomsorg. Bristen på platser där beräknas samtidigt till ca 80 000, om även fortsättningsvis endast den vårdformen skall stödjas. Stat och kommuner har inte heller råd att fortsätta utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen i oförändrad takt. Genom dens.k. avindexeringen kommer också statsbidragen till denna att urholkas under de kommande åren. Herr talman!

Det är — för att återgå till min interpellation — också väl känt att allt fler föräldrar protesterar mot att endast vård av andras barn, inte av egna, betraktas som jämlik och produktiv och i samma utsträckning värd det allmännas stöd och uppmuntran. familjernas möjlighet att, om de så önskar, själva ta hand om sina småbarn eller att själva ordna sin barnomsorg? Svaret på denna min interpellation är — förlåt uttrycket — ”Goddag — yxskaft”. För vad är det socialministern säger?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 Interpellationssvaret är kanske litet ovanligt i också ett annat avseende. Socialministern säger sig nämligen ha gjort ett grundligt studium av interpellationen för att få ett intryck av vad jag egentligen vill. Men jag framställer inte interpellationer för att få reda på vad jag egentligen vill — det vet jag utomordentligt bra själv — utan för att försöka få reda på om socialministern är beredd att göra någonting för att underlätta för barnfamiljerna att själva ta hand om sina småbarn.

Om svaret på frågan är ja, är jag naturligtvis intresserad av vad regeringen tänker göra. Är svaret på frågan nej — man vill inte göra det möjligt för familjerna att själva ordna omsorgen om sina barn —, skulle jag vilja veta hur socialministern då har tänkt sig att klara barnomsorgen.

Herr talman! Jag är medveten om att socialministern flera gånger har sagt sig vara smärtsamt medveten om barnfamiljernas situation. Jag har tagit fasta på detta, och detta var anledningen till min interpellation. Jag tycker att det här är viktigt, i en situation när vi vet att vi inte kan bygga ut den kommunala barnomsorgen till att täcka hela den efterfrågan som till stor del har uppkommit genom att man bara stöder denna vårdform för barn. Vi kommer inte att klara detta. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har själv visat att det skulle innebära en fördubbling av kostnaderna. Är det då inte bättre, herr talman, att man försöker inrikta sig på att också underlätta andra vårdformer för barnen, om föräldrarna tycker att dessa är bättre? Om föräldrarna själva vill ta hand om barnen, vad är det för fel i det? Det är tydligen inte förenligt med kvinnornas jämställdhetssträvanden. Jag tycker att detta är en mycket destruktiv inställning. Vård av barn är ett arbete, vem som än utför det — även om det är föräldrarna själva. Om föräldrarna själva ordnar sin barnomsorg, som alltså många LO-familjer måste göra, är det då inte bra om vi kan underlätta detta? Det kunde ske t.ex. genom en skattefri vårdnadsersättning, som vi har föreslagit. I stället säger man att det är bättre att satsa pengarna på fortsatt utbyggnad av kommunal barnomsorg även tydligen för dem som hellre skulle vilja ha andra alternativ. ”Inbjudan till batalj” tänkte socialministern inte anta. Jag tycker faktiskt, herr talman, att det är en något ovanlig beskrivning av en mycket hövlig och väsentlig fråga i en interpellation. Socialministern gick i sitt svar också in på en mängd andra saker. Låt mig bara nämna att den beskrivning som man har gjort från kanslihusets och socildemokraternas sida av våra alternativ är gravt felaktig. Vi har bemött detta, och jag tror att vit.o.m. har utmanat till debatt. Jag är beredd att ta en sådan debatt med socialministern var och när som helst. Jag skall dock inte uppta mina få minuter nu med detta; låt mig bara understryka att den beskrivningen är gravt felaktig. Vad debatten nu gäller är att av rättviseskäl minska klyftan i fråga om stöd mellan kommunal barnomsorg, som passar många familjer mycket bra, och andra former. Vad det gäller är också att underlätta för föräldrar som vill ha andra vårdformer och som inte kan använda den kommunala barnomsorgen. Detta är bakgrunden till det förslag om en vårdnadsersättning som vi har lagt fram. Jag tycker att de synpunkter som har förts fram av den familjeekonomiska beredningsgruppen beträffande de borgerliga motionerna är något säregna. När det gäller vårt förslag om ett skattefritt vårdnadsbidrag med 6 000 kr. per barn mellan ett och tre år står det att ”förslaget inte innebär något egentligt alternativ till förvärvsinkomst och därför bara kan utnyttjas för att låta en förälder vara hemma i familjer med en i övrigt god ekonomi”. Vidare står det att förslaget sannolikt kommer att leda till att den kvinnliga parten stannar hemma. Jag tror inte att socialministern menar att det är rättvisare och bättre att bara fortsätta att missgynna dem som inte har kommunal barnomsorg än att i alla fall ta ett första steg och underlätta något för denna grupp, som inte består av höginkomsttagare i första hand, utan i stor utsträckning av LO-familjer och flerbarnsfamiljer. Herr talman! Låg mig också säga att det i rapporten till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg, uttryckligen sägs att skall man ha ett något så när neutralt stöd, skulle man behöva fördubbla dagens genomsnittstaxa för barn över tre år i den kommunala barnomsorgen och tredubbla taxan för barn under tre år. Så säger man att högre daghemstaxor kan ge bättre incitament för kommunen att bygga ut verksamheten men att det också kan leda till låg ekonomisk standard för förskolehushållen. Det kan därför finnas skäl att konstruera om bidragen till den kommunala barnomsorgen ”— — — så att de också innehåller en komponent som utgår som ett bidrag per barn, men då riktat direkt till förskolehushållen. Detta bidrag kan t.ex. utformas som en skattereduktion till hushåll med barn i förskoleåldern eller som ett höjt barnbidrag. Detta skulle göra det möjligt att höja daghemstaxorna något och på så sätt minska skillnaderna i ekonomisk standard mellan hushåll med olika barnomsorgsform.” Detta är ett referat från ett sammandrag av synpunkterna i en brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet. Men det skulle alltså inte försämra för de familjer som vill ha kommunal barnomsorg. De betalar en något högre avgift, men får samtidigt motsvarande belopp, t.ex. i form av en skattefri vårdnadsersättning. Det är just så vi har konstruerat vår vårdnadsersättning, för att bidra till att minska klyftorna i fråga om stöd utan att samtidigt försvåra för föräldrar som vill förvärvsarbeta. Det skulle tvärtom underlätta tillkomsten av många olika alternativ och skapa ökad rättvisa. Jag vädjar till socialministern att vid tillfälle — jag vet att det finns ett intrese hos socialministern — närmare sätta sig in i vad vårt förslag verkligen innebär. Jag tror att det skulle vara till gagn för alla.

Herr talman! För att felaktigheterna när det gäller vår ekonomiska politik i stort upprepas blir de inte riktigare. Jag vill faktiskt hemställa om att socialministern bättre sätter sig in i det hela. Jag skall personligen överlämna en promemoria som visar hur gravt felaktiga uppgifterna är när det gäller konsekvenserna för barnfamiljerna av våra förslag. Herr talman! Jag tycker att detta är ett besynnerligt svar från socialministern. Jag har tagit fasta på socialministerns ord om att socialministern är smärtsamt medveten om många barnfamiljers situation. Jag ställer en hövlig fråga i Sveriges riksdag till socialministern, helt i linje med riksdagsordningen — en klar fråga. Jag får inget klart svar. Jag upprepar min fråga. Jag får då höra att det är fråga om batalj och att diskussionen och dialogen i stället skall ske i det forum som speciellt har avsetts för detta, tydligen i den grupp bestående av representanter för socialoch skatteutskotten som informellt bildats. Jag tycker att det är utomordentligt anmärkningsvärt att man i en interpellationsdebatt inte skall kunna få hövliga svar, utan om man ställer frågor heter det att man vill ha batalj i stället för samförstånd och dialog. Nog om detta. Jag hoppas att det inte kommer att upprepas. Om igen: Vi vet att väldigt många, inte minst inom LO-grupperna, önskar ta hand om sina barn själva under de få men viktiga småbarnsåren. Vi vet att de då gör ett väsentligt och viktigt arbete, ett arbete som på daghem för de minsta barnen skulle kosta 60 000-70 000 kr. per barn och år. Vad är det då för fel i att försöka lägga fram förslag som ökar möjligheterna för dessa föräldrar. Det kan inte vara samhällsekonomiskt riktigt att bygga barnomsorgsplatser till en kostnad av 50 000, 70 000 eller 80 000 kr. per barn och år också för de föräldrar som med ett betydligt mindre stöd skulle ha möjlighet att ta hand om sina barn själva eller att själva ordna sin barnomsorg. Socialministern sade att han var skeptisk till experter. Men det är tydligen bara till de experter som har en annan uppfattning eller som kommer till ett annat resultat än det som socialministern vill se framför sig. Det är riktigt att vi finansierar vår vårdnadsersättning genom att minska stödet till den kommunala barnomsorgen. Men en tredjedel av den minskningen får kommunerna tillbaka genom att småbarnsföräldrar med vårdnadsbidrag kan betala motsvarande högre avgift till den kommunala barnomsorgen. Kvar blir då en kostnad för kommunerna på ungefär 700 milj.kr. Men för varje plats i den kommunala barnomsorgen som man inte behöver bygga, om vårdnadsbidraget införs, spar ju kommunerna mycket stora belopp — det får man inte glömma bort. Jag vågar påstå, att om man inför en vårdnadsersättning, minskar klyftan när det gäller stöd samtidigt som det ökar förutsättningarna för föräldrarna att välja andra vårdformer om de föredrar det. Det skulle även innebära att de föräldrar som verkligen vill ha kommunal barnomsorg skulle stå i mindre köer och ha lättare att få den barnomsorgsplats som de eftersträvar.

Jag vill återigen försäkra att en sådan lösning kanske skulle vara av särskilt stort värde för familjer med låga inkomster och familjer med många barn, de som alltså i dag får minst andel av stödet.

Herr talman! Som jag tidigare sade kommer jag att personligen överlämna en promemoria till socialministern gällande de beskyllningar som socialministern här har riktat mot moderaterna, inte minst när det gäller hyreskostnader och liknande saker. Men principiellt: Interpellationsdebatterna här i kammaren är till för att vi riksdagsledamöter skall få rätt att ställa frågor till statsråden. Jag tycker det är utomordentligt viktigt att denna ordning upprätthålls så att vi i kammaren får ställa de frågor vi anser oss ha anledning att ställa och att vi får hövliga svar på dessa frågor. Jag är däremot inte beredd att verka för att interpellationsdebatterna utvidgas till att också avse frågor från statsråden till riksdagsledamöterna.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag avser 1. att göra någon förändring av systemet för antagning till högskolan innan tillträdesutredningen är klar, 2. att genomföra några förändringar inför högskoleantagningen hösten 1984, 3. att föreslå en återgång till vårterminsintagning till gymnasieskolan fr.o.m. läsåret 1984/85. Ett huvudsyfte med att tillkalla tillträdesutredningen var att få en samlad bedömning av de många, ofta motstridiga synpunkter och önskemål som föreligger i fråga om utveckling av systemet för tillträde till högskoleutbildning. Jag hoppas att utredningen skall kunna göra en sammanvägning som samlar en så bred politisk majoritet som möjligt. I avvaktan på förslag från utredningen är jag därför inte beredd att göra några förändringar. När det gäller intagningen till gymnasieskolan på höstterminsbetyg i årskurs 9 är jag väl medveten om den kritik som riktas mot systemet från elever, lärare och föräldrar. Denna kritik skall självfallet tas på allvar. Uppenbart är att höstterminsintagningen på många håll har lett till större problem än vad som förutsågs vid riksdagsbeslutet år 1981, detta bl.a. med tanke på behovet av ordentlig information till de studerande. Att konstatera att höstterminsintagningen på många håll har lett till större problem än vad som förutsågs är dock inte detsamma som att säga att vi omedelbart skall avskaffa den. För det första är inte erfarenheterna så entydigt negativa som Gunnar Hökmark gör gällande. Åtskilliga skolor har trots allt uppfattningen att fördelarna med höstterminsintagningen överväger nackdelarna. Vi måste vidare komma ihåg att inte heller det tidigare systemet med intagning på vårterminsbetyget var problemfritt. Jag tror att många av oss minns den kritik som riktades mot att intagningsbeskedet kom mitt under sommarlovet och att elever fortfarande när höstterminen började inte visste om de skulle få plats i gymnasieskolan. Jag vill också erinra om målet med höstterminsintagningen, som ju bl.a. är att öka möjligheterna att planera för de elever som inte kommer in på sökt linje, liksom att ge förutsättningar för en bättre anpassning mellan grundskolan och gymnasieskolan. Jag är för min del inte beredd att överge dessa mål. Däremot måste vi vara öppna för att ompröva de medel vi valt för att nå målen. Men innan vi eventuellt går ifrån höstterminsintagningen måste vi veta vad som skall komma i stället. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat menar jag att det finns anledning att avvakta den utvärdering som skolöverstyrelsen f.n. gör. Jag räknar med att den skall kunna redovisas för regeringen under hösten 1984 och att det därefter skall vara möjligt att göra en mera definitiv bedömning av höstterminsintagningens framtid. Skulle det då finnas anledning till det, är vi från regeringens sida beredda att snarast möjligt ta initiativ till förändringar i intagningssystemet.

Herr talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för hennes svar på min interpellation. Jag noterar med en viss tillförsikt att utbildningsministern uppenbarligen tar kritiken mot höstterminsintagningen på större allvar än tidigare. Det vore dock tacksamt om denna probleminsikt följdes av snabbare åtgärder. När något är fel bör det i en sådan här enkel fråga kunna ändras litet snabbare. Faktum är att utbildningsministern — som själv erkänner att problemet blivit större än vad som förutsågs — skulle kunna lägga fram förslag till riksdagen som innebär en återgång till vårterminsintagning fr.o.m. nästa läsår. Ett sådant beslut måste fattas i vår. Annars förlorar man ytterligare ett läsår. Då riskerar man att ytterligare en årskull kommer att tvingas leva med höstterminsintagning. Den årskullen är därför beroende av att regeringen handlar med den beslutskraft som den brukar påstå sig ha och lämnar det långbänksförfarande som den brukar anklaga andra för. Vad den årskull som är beroende av utbildningsministerns beslutssnabbhet tycker om höstterminsintagningen kan vi gott ha klart för oss när vi diskuterar den. Eleverna på Bjärehovskolan har i ett brev redovisat sina argument och känslor, och jag tänker citera delar av det: ”Vi på Bjärehovskolan i Bjärred kräver att höstintagningen avskaffas fr.o.m. läsåret 84/85. Eleverna tvingas plugga oavbrutet under höstterminen, och får inte tid varken för sina intressen eller för sig själva. Detta mår vi direkt illa av, eftersom även unga personer måste ha lite glädje i livet för att utvecklas.” Jag fortsätter att citera: ”De elever som har svårt i skolan drabbas mycket hårt av höstintagningen. Lärarna hinner inte hjälpa dem ordentligt, vilket innebär att eleverna bara blir mer och mer efter. Kunskaperna fastnar inte då man tvingas plugga för proven och inte för att lära sig. Lärarna tvingas lägga nästan alla prov på hösten, vilket gör att vårterminen blir tom, tråkig och tämligen slapp. Hösten däremot blir hetsigare och livsviktig. Man måste få bra betyg, annars är loppet kört. Hur ska en lärare som kommer ny till en 9:a på höstterminen kunna sätta ett rättvist betyg? Många pojkar mognar dessutom senare än flickor, och ”vaknar” inte förrän på vårterminen i 9:an, då de verkligen börjar plugga. Men då är det ju försent De enda som gynnas av höstintagningen är ”blankettfolket” på intagningsnämnderna.” De reaktioner som jag har mött när det gäller höstterminsintagningen är faktiskt ganska entydiga och överensstämmer i stort sett med vad som sägs i brevet från Bjärehovskolan. Därför blir jag något förvånad över utbildningsministerns meddelande, att åtskilliga skolor har den uppfattningen att fördelarna med höstterminsintagningen överväger nackdelarna. Det skulle vara intressant att få veta vilka skolor som avses. Vidare skulle det vara intressant att få veta om det är eleverna och lärarna på berörda skolor som anser att fördelarna överväger. Kanske är det så, att det är personalen på den administrativa sidan som tycker att det är bra att få lång tid på sig. Det vore bra om utbildningsministern ville klargöra vilka skolor hon avser. Det är nämligen i allra högsta grad intressant och nyttigt att få reda på det. Dessutom skulle den fortsatta debatten tillföras något positivt. Det är möjligt att en vårterminsintagning innebär vissa problem. Men det synes ändå litet besynnerligt att svårigheterna i dag, i dataåldern, då det finns så många möjligheter att snabbt sortera ansökningar och fakta, skulle vara så stora att de inte kan övervinnas. Det är möjligt att man på administrationssidan vill ha längre tid till förfogande. Men intagningssystemet är till för eleverna och inte för byråkratin. Det är bättre med en förändring när det gäller administrationen än att eleverna skall behöva må illa av hetsen i skolan. Skolan är ju till för eleverna, inte för intagningspersonalen. Jag skulle därför vilja fråga: Är det verkligen utbildningsministerns uppfattning att man på ett år inte skulle kunna förbereda en vårterminsintagning? Det skulle resultera i snabba svar, och de positiva syften som utbildningsministern talar om skulle kunna uppnås. Herr talman! När det gäller antagningen till den högre utbildningen gör utbildningsministern det lätt för sig. Hon hänvisar till tillträdeskommittén. Visserligen är det riktigt att kommittén skall ha tid på sig att utreda frågan. Men faktum är att den kan arbeta ända fram till 1985. Det innebär att ett nytt antagningssystem i bästa fall kan träda i kraft hösten 1987. Således har tre årskullar, fr.o.m. detta läsår, att leva med det antagningssystem som vi i dag har och som av elever och studerande anses vara orättfärdigt och orättvist. Dessutom har systemet konkreta negativa effekter på vårt samhälle. För det första leder dagens antagningssystem till taktikval. Uttunningen av den naturvetenskapliga linjen är en direkt följd av att antagningssystemet är krångligt. Av den anledningen väljer eleverna sådana utbildningslinjer där de lättare kan få högre betyg. Det antagningssystem som utbildningsministern vill ha kvar för samtliga elever som i dag går i gymnasieskolan tar inte hänsyn till kunskaperna. Därför påverkas också kunskapsinhämtningen i gymnasieskolan. Den breda utbildning som ju gymnasieskolan skall ge kommer således inte till sin rätt när eleverna gör taktikval i stället för att välja på grundval av önskemål, intressen och begåvning. Mot den bakgrunden vill jag påstå att en av de viktigaste reformer som utbildningsministern kan genomföra för gymnasieskolan, i avvaktan på tillträdeskommitténs bedömning, är att åstadkomma en förbättring av dagens antagningssystem. Ett första steg skulle kunna vara — fortfarande i avvaktan på tillträdeskommitténs bedömning — att öka direktintagningen, från de 33 procenten till 50 96. Det skulle vara en välkommen förändring för alla dem som nu går på gymnasiet och som avser att studera vidare. Herr talman! I ett interpellationssvar tidigare har socialministern uttalat att hon är beredd till samförstånd och tillmötesgående. Inte minst med tanke på det vill jag fråga utbildningsministern: Är det inte så att även utbildningsministern kunde gå oss till mötes och i avvaktan på tillträdeskommitténs förslag göra en viktig förbättring av det nuvarande antagningssystemet? Annars finns risken att utbildningsministern, inte av mig utan av socialministern, blir kallad valkyria, såsom han kallade sin debattmotståndare i den föregående debatten. Herr talman! För det andra leder antagningssystemet i dag i sig till ungdomsarbetslöshet. I en tid då unga människor behöver utbildning för att få arbete krävs det av de allra flesta att de först måste ha ett arbete innan de kan få en högre utbildning. I stället för konstlade åtgärder mot ungdomsarbetslösheten borde utbildningsministern därför se till att unga människor kan få utbildning. Ett första steg — återigen i avvaktan på utredningsförslaget — är därför att öka direktintagningen. Det kommer att hjälpa de unga människor som i dag efter gymnasieskolan söker arbete för att få en utbildning. Herr talman! För det tredje leder antagningssystemet till en alltför hög medelålder vid antagningen till de högre studierna. Medianåldern för de antagna till olika högre studier är i dag omkring 25 år för de allra flesta utbildningslinjer. För andra enstaka utbildningslinjer kan den vara ännu högre. Detta har många konsekvenser. Den kanske viktigaste är att forskarrekryteringen blir lidande. Viljan att satsa på en forskarkarriär är mindre i 30-årsåldern än i 23-årsåldern. De facto är det också så att lämpligheten att starta en forskarkarriär är mindre i 30-årsåldern än i 23-årsåldern eller i ännu lägre ålder. Om regeringen vill göra någonting mycket konkret för forskarrekryteringen, vilket man ju talar om i sin forskningsproposition, borde man därför satsa på att få ned medelåldern vid antagningen till högre studier. Då skulle man ge de studerande en möjlighet att i en lägre ålder avgöra om de vill pröva på forskarutbildning eller inte. Det skulle gynna forskningen. Jag skulle i detta sammanhang vilja fråga utbildningsministern om hennes syn på vikten av att man får in unga människor på högskolorna och universiteten och om vikten av att man får ned medelåldern. Jag skulle också vilja få del av hennes bedömning av vad detta innebär för forskarrekryteringen. Är det riktigt som jag påstår att det är av vikt att vi ser till att man kan börja en forskarkarriär i så unga år som möjligt? Kan i så fall Lena Hjelm-Wallén ge besked om varför man inte genom en enkel samförståndsåtgärd kan lösa detta problem till dess tillträdeskommittén kommit med sitt förslag? På grund av att antagningssystemet tvingar ut de flesta i arbetslivet finns det också en betydande risk att en del begåvningar sugs upp i arbetslivet direkt. Sedan blir det aldrig tillfälle att pröva på akademiska studier och än mindre forskning. Det är en förlust för vårt samhälle. Herr talman! Det är viktigt att slå fast att det antagningssystem som utbildningsministern enligt sitt interpellationssvar vill bevara för hela den nuvarande gymnasieskolans årskullar motverkar de utbildningspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och forskningspolitiska ambitioner som vi i Sverige har anledning att ha. Därför är en mindre byråkratisk attityd till hur dessa frågor skall hanteras välkommen. Än en gång: Genom att höja direktintagningen till 50 6 och genom att låta tillträdet till enstaka kurser vara fritt skulle regeringen kunna skapa en tillfällig förbättring till dess utredandet i slutet av 1990 kan omsättas i beslut. Då skulle man också visa att man ser allvarligt på problemen. Men att döma av interpellationssvaret uppfattar utbildningsministern tydligen inte problemen som så stora att hon omedelbart vill genomföra några åtgärder. Och det, herr talman, är beklagligt.

Herr talman! Först något om systemet för antagning till högskolan. Det stora felet med det f. n. är väl att det har lappats och lagats i det så mycket att systemet är ganska oöverskådligt. Det har alltså genomförts för många små ändringar, så att ett ganska stort virrvar har uppstått. Därför menade jag att man måste se på hela problematiken, och det måste göras samlat i en utredning. Det är därför som jag har tillsatt en tillträdesutredning. Då tycker jag att det vore synnerligen inkonsekvent att fortsätta det här lappandet och lagandet. I stället bör vi vara klara över att detta är svåravvägda frågor. Vi bör se till helheten och låta utredningen göra sitt jobb. Det finns också i det här sammanhanget behov av att sprida viss saklig information om hur läget är. Gunnar Hökmark och moderaterna kräver ofta att kvoten för dem som har högst tre år gamla gymnasiebetyg skall ökas till 50 Ye. Till det vill jag lägga upplysningen att den faktiska direktövergången är betydligt större än 50 26 redan i dag. I den senaste antagningsomgången hade 66 90 av de antagna högst tre år gamla gymnasiebetyg och tillhörde alltså direktövergångsgruppen. Jag anser att såväl unga människor som de som har ytterligare några års livserfarenhet och arbetslivserfarenhet skall få studera vid högskolan. Jag menar också att båda dessa grupper behövs i forskningen. Men jag kan hålla med om att det inte är bra om åldern när man startar forskarutbildning blir för hög. Man kan dock på andra sätt stimulera så att detta inte sker. Beträffande frågorna om övergången från grundskola till gymnasieskola är det ju bra att moderaterna är klara över att vi från regeringens sida har en mycket öppen inställning till dessa frågor och inte på något sätt är låsta. När jag tillsammans med en stor riksdagsmajoritet var med om att acceptera förslaget från en borgerlig regering om att införa höstterminsintagning, så var det definitivt inte för att intagningsfolket skulle få det lättare i sitt arbete, utan det var av omsorg om eleverna. Det är naturligtvis också av omsorg om eleverna som man nu skall utvärdera det systemet. Jag är verkligen medveten om problemen, men jag tycker att man ändå måste föra en nyanserad debatt om frågorna och inte göra sig skyldig till förenklingar — som att säga att det är så entydigt negativt överallt. Gunnar Hökmark har i tidningar kunnat läsa både om kritik och om positiva yttringar. Hos honom har tyvärr bara kritiken fastnat. Jag kan rekomendera det nummer av Dagens Nyheter för några veckor sedan som hade stor information om Mora, där erfarenheterna är positiva. Lärarnas riksförbunds tidning Skolvärlden hade ett reportage från en skola i Nacka där erfarenheterna var positiva. Nu talar jag alltså om erfarenheter både bland elever och bland personal. Vi har information om att man i kommuner som Sigtuna och Linköping — och det finns fler — rapporterar positiva erfarenheter. Jag menar också att om vi skulle komma fram till att vi behöver göra ordentliga ingrepp i antagningssystemet — och när det gäller höstterminsintagningen — så måste vi ändå se till vad som var målen för den förändring som gjordes för några år sedan och på andra sätt försöka nå dessa mål. Vi måste alltså försöka ge eleverna besked om intagningen tidigare än som skedde innan reformen genomfördes, och vi måste också få andra möjligheter att anpassa grundskolan och gymnasieskolan till varandra. Gunnar Hökmarks interpellation röjer en okunnighet om förhållandena i skolan, menar jag dock, när han kräver dessa mycket snabba förändringar. Det är helt omöjligt att nu, i mars månad, diskutera och besluta om förändringar i en intagning som delvis redan är på gång. Till nästa höst kan självfallet ingenting ske. Men det här sättet att föra resonemang från moderaternas sida blir tyvärr ganska vanligt. Man fångas av en kritik som framställs i massmedia och hoppar på olika företeelser med en slagordsmässig argumentering, och utan egentliga kunskaper om verkligheten ute i skolan kräver man åtgärder mycket snabbt.

Jag beklagar att många ungmoderater har tagit över den konservativa utbildningsdebatten. Förr kunde också socialdemokrater och moderater ha olika åsikter i vad gällde utbildningspolitik, men då byggde ändå moderaterna på reella alternativ. Nu bygger de tyvärr ofta sina inlägg på stor okunskap och bristande kontakt med skolans verklighet.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag var något mer på det klara med vad Lena Hjelm-Wallén menade när hon höll sig till sitt skrivna anförande än när hon gjorde sitt senaste inlägg utan skrivet underlag. Uppenbarligen är huvudtesen nu att hon beklagar att hennes debattmotståndare är de som de är, att de är okunniga och att det var bättre förr. Det kunde nog vara bra för samförståndsandan att inte vara så mån om att klassificera sina politiska motståndare utan i stället debattera och diskutera i sak! Jag anklagas för okunskap och för att föreslå att vi nu, under pågående intagning, skulle byta system. Jag föreslår inte det, utan jag menar att intagningen från nästa år skall ske på vårterminsbetyget. Det är självklart att de som nu har pluggat under hela hösten med sikte på att bli intagna på de betygen måste tas in enligt nuvarande system. Det är så pass självklart att det inte borde behöva missförstås. Om det var detta anklagelsen om okunskap gällde, förutsätter jag att den anklagelsen därmed är eliminerad. Jag måste sedan erkänna, att den som påstår att det är i tvivelsmål om eleverna tycker att intagning på höstterminsbetyget eller vårterminsbetyget är bäst — den personen saknar verklighetskontakt. Jag tror inte att Lena Hjelm-Wallén egentligen hyser tveksamhet på den punkten. Trots de fåtal exempel hon kunde resa hävdar hon att man måste se över intagningssystemet. Jag skulle föreslå att utbildningsministern åker runt litet på grundskolan och tar del av vad människorna där tycker — elever och lärare. Jag gör det rätt ofta, och jag måste säga att jag inte silar informationen när jag påstår att reaktionerna mot intagning på höstterminsbetyget är entydiga. Jag tycker att målet borde vara att se till att systemet kan fungera så att det passar eleverna. Det är viktigare att vårterminen i nionde årskursen fungerar bra, att eleverna trivs och att de får ett bra avstamp inför gymnasieskolan än att man har ett intagningssystem som medger det ena och det andra som inte direkt har med kunskaperna att göra. Kanske skall man litet grand prioritera kunskaper mera och de olika finurligheterna i intagningssystemet mindre, om man inte vill sätta press på dem som administrerar intagningssystemet. Herr talman! När det sedan gäller lappandet på systemet för antagning till högskolan vill jag framhålla att vi vill att man skall öka direktantagningarna just för att minska det beroende som man har kommit in i genom en mängd olika lappar. I stället för många små lappar innebär en ökad direktantagning att man får en lapp som blir större. Detta leder inte bara till att fler kan bli direkt antagna. Jag är väl medveten om att väldigt många kommer in direkt från gymnasieskolan. De är fler än kvoterna ursprungligen anger. Det viktiga är emellertid vilka förväntningar gymnasieeleverna kan ha på möjligheten att bli antagna. Detta styr deras val av olika linjer och deras prioritering när de hämtar in kunskaper i gymnasieskolan. Beträffande forskningsrekryteringen skulle jag vilja ställa en fråga: Anser Lena Hjelm-Wallén att den medianålder som i dag finns för antagning till högre studier är för hög, att den är för låg eller att den i sig inte föranleder någon åtgärd? Kort sagt: Är den ett bekymmer, vilket jag påstår att den är? Ytterligare en fråga i anslutning till detta. Lena Hjelm-Wallén sade att det kanske finns andra sätt att stimulera till en tidig forskarerekrytering. Jag skulle gärna vilja veta vilka andra stimulanser som finns syftande till att få yngre forskare än att få människor att börja studera tidigare.

Herr talman! Vi är eniga om att det föreligger ett problem när det gäller övergången från grundskolan till gymnasieskolan. Om hur entydiga de negativa erfarenheterna är kan vi däremot ha litet delade meningar. När jag säger att de frågor som Gunnar Hökmark har ställt vittnar om okunskap, avser jag inte problembeskrivningen utan kravet på orealistiskt snabba lösningar. Jag bara läser innantill i Gunnar Hökmarks interpellation. Han frågar om jag vill ”genomföra några förändringar inför högskoleantagningen hösten 1984”. Detta frågar han alltså i mars månad. Det är nu man lämnar in ansökningarna till hösten 1984. Här är det så påtagligt att pennan har sluntit, eller också vittnar det direkt om okunskap. Även i frågan om höstterminsintagningen talar Gunnar Hökmark om ”fr.o.m. läsåret 1984/85”. Vi skulle kunna debattera mycket bättre, om kraven var mera realistiska. Om vi dessutom kunde vara överens om att försöka skapa en skola, där kunskaperna är det viktigaste och betygspoängen betyder mindre, skulle jag vara väldigt glad. Jag tycker att det ofta, särskilt i gymnasieskolor, är plågsamt att se hur eleverna stressas under betygskonkurrens inför prov osv. så att de tappar bort de verkliga kunskaperna och bara läser inför betyg och prov. Beträffande forskarutbildningsfrågorna sade jag att det kan finnas anledning att inom en del områden stimulera så att vi kan få begynnelseåldern sänkt. Men jag tror inte att man kan uttala sig så generellt om detta. Man får från område till område studera vad den forskning som sedan genomförs bygger på. Även i vad gäller forskarutbildning kan det vara av stort värde att människor har varit ute i arbetslivet en tid och på det viset skaffat sig erfarenheter, som de sedan kan ha nytta av i sin forskning.
Herr talman! Utbildningsministern ser svårigheter med att förändra direktintagningen till högskolan, men man har ju genomfört förändringar tidigare, från 20 90 direktintagning till 30 26 och därefter till 33 20. Det borde då också vara möjligt att genomföra en förändring till 50 96 eller, om vi skall hamna mitt emellan, 45 96. Det oöverstigliga hindret uppträder inte när man har uppnått 33 Jo direktintagning, och jag hävdar att det nog skulle vara möjligt att genomföra en sådan förändring till kommande höst. När det gäller intagningen från grundskolan är det självklart, som jag sade tidigare, att det inte kan ske med den årskull som i dag går i nian, utan min fråga avser en antagning från läsåret 1984/85, dvs. den årskull som då går i nian. Lena Hjelm-Wallén talade om betyg och den stress som de skapar. Jag tror inte att hon där heller har särskilt god kontakt med verkligheten. Om hon liksom jag, åkte runt och besökte skolor rätt ofta, skulle hon finna att en mycket, mycket klar majoritet av Sveriges elever vill ha betyg, därför att de uppfattar att betyg är en stadga i kunskapsinhämtandet. De ger besked om hur mycket man kan och hur pass mycket mer man måste arbeta. Och notera en sak, Lena Hjelm-Wallén: De strejker som äger rum i skolor och de reaktioner som vi i dag får från elever runt om i hela landet avser just att de vill ha mer betyg, att de vill ha betyg i enskilda ämnen och att de vill använda sina vårterminsbetyg. Det här med verklighetskontakten är inte alltid så lätt, men man skall nog akta sig för att beskylla andra för att sakna kontakt med verkligheten när man uppenbarligen inte är orienterad om hur Sveriges elever ser på betygen. Till sist ytterligare en sak, som vi inte har berört, och det är någonting som händer vid antagning till de högre studierna när medelåldern pressas upp. Utbildningsministern gav inget svar på min fråga om det är en bra medelålder som vi har i dag. De sociala villkoren för att kunna följa med i den akademiska undervisningen försämras när man blir äldre, av det skälet att man då har etablerat familj och har andra krav på den ekonomiska standarden. Vi ser denna effekt i form av att allt fler och fler tar längre tid på sig för att fullfölja sina studier och att fler och fler tvingas avbryta studierna. Det vore då enkelt, om utbildningsministern tog verkligheten i sina händer och gick Sveriges studerande till mötes genom att öka direktintagningen till högskolan. Det går, om bara viljan finns!
Herr talman! Jag gör många besök i framför allt gymnasieskolor och träffar väldigt många elever som känner sig mycket tyngda under betygskonkurrensen. Jag är förvånad att Gunnar Hökmark inte träffar sådana elever. Vidare tycker jag att Gunnar Hökmark, när han är ute i skolorna, skulle precis som jag kunna ingjuta litet mera mod i många gymnasieungdomar genom att tala om att de faktiskt i så hög grad får rum i högskolan, när de söker dit, och inte sprida en mycket nedslående information omkring sig. Garantiregeln för direktövergång är 33 90, men den faktiska direktövergången är 66 Zo. Hjälp till att sprida den informationen — det vore bättre än att ställa krav på 50 90!
Herr talman! Det viktiga är ju här hur stor andel som de studerande uppfattar som garanterad för direkt intagning, eftersom det är detta som styr deras olika linjeval. Är utbildningsministern verkligen främmande för att det på våra skolor pågår ett kontinuerligt taktikval mellan olika linjer, där man i stället för att välja den linje som är lämpligast i förhållande till vad man sedan skall studera eller vad man själv vill läsa väljer linjer där man har större möjlighet till högre betyg för att sedan komplettera? Är även detta någonting främmande för utbildningsministern?
Herr talman! Självfallet känner jag till också detta, men ju mer av snedinformation man ger till eleverna, desto värre blir ju den situtationen. Det är därför jag tycker att vi skall se till den faktiska situationen, som visar att vi har 66 90 direktövergång.

Herr talman! Karin Ahrland har den 6 mars 1984 framställt en interpellation till mig om etableringen av privatläkarpraktik. Jag vill meddela att interpellationen på grund av min arbetsbelastning inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med Karin Ahrland om att vi gemensamt skall se ut en dag för besvarande av interpellationen.

Herr talman! Margit Gennser har frågat socialministern om han är beredd att förelägga riksdagen förslag till förändringar i lagen om handel med drycker för att undanröja vissa angivna problem som rör återkallelse av tillstånd att servera alkoholdrycker. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Margit Gennser hänvisar till ett antal fall från Malmöhus län där taxeringsrevisioner av restauranger har lett till såväl beslut om höjda taxeringar som återkallelse av serveringstillstånd. Hon anser att det i princip är fel att ekonomiska förhållanden skall påverka ett näringsställes rätt att servera alkoholdrycker. Endast när själva serveringen av alkoholdrycker inte sköts på ett korrekt sätt bör tillståndet dras in. Hon pekar också på att tillstånd har återkallats innan skattefrågan slutgiltigt avgjorts. Margit Gennser ifrågasätter inte länsstyrelsens tillämpning av återkallelsebestämmelserna i 64 § i lagen. Om jag förstår henne rätt, är det bestämmelsernas innehåll som hon vänder sig mot. De nuvarande reglerna om tillståndsprövning utformades år 1977 för att undanröja riskerna för alkoholpolitiska olägenheter vid alkoholservering. Vid en ansökan om tillstånd skall sökandens personliga lämplighet prövas. Denna prövning innefattar ett krav på att sökanden skall ha ekonomiska förutsättningar att sköta rörelsen, så att denna inte ges en inriktning som medför alkoholpolitiska olägenheter. Länsstyrelserna är alltså tillståndsmyndigheter och utövar tillsyn över att bestämmelserna om servering av alkoholdrycker efterlevs. Enligt 64 §ilagen skall de i vissa fall ingripa mot redan meddelade tillstånd genom att återkalla tillståndet eller begränsa det eller meddela varning eller särskilda föreskrifter. Enligt paragrafens första stycke skall länsstyrelsen ingripa vid brister i fråga om ordning, nykterhet och trevnad eller när bestämmelser i lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter inte iakttas. Enligt andra stycket i nämnda paragraf skall länsstyrelsen också ingripa då tillståndshavaren inte längre kan anses lämplig att bedriva serveringen eller om annars förutsättningarna för tillståndet inte längre föreligger. Detta andra stycke fick sin nuvarande lydelse genom en lagändring år 1982. I lagtexten infördes då uttryckligen som en grund för ingripande det förhållandet att en tillståndshavare inte längre bedöms vara lämplig att driva serveringsrörelse. Lagändringen tog sikte på bristande lämplighet på grund av ekonomisk misskötsamhet. Av propositionen med förslaget till ändring framgår att kravet på en fortgående ekonomisk skötsamhet ansågs vara en förutsättning för att seriösa företagare skall kunna hävda sig i restaurangbranschen. I annat fall skulle snedvridna konkurrensförhållanden medföra stora risker för att alkoholserveringsreglerna åsidosattes inom hela branschen. Av propositionen framgår emellertid också att uppgifter om ekonomisk misskötsamhet inte automatiskt får diskvalificera en tillståndshavare eller utgöra grund för ingripande. I stället skall länsstyrelsen göra en utredning som läggs till grund för en samlad bedömning. BI. a. av rättssäkerhetsskäl sades en förutsättning för ingripande vara att misskötsamheten varit betydande. Det framhölls att skatteskulder kunde bero på affärsmässiga betingelser. Ingripanden skulle ske mot dem som systematiskt missköter skatteoch avgiftsbetalningar eller allvarligt åsidosätter bokföringseller uppgiftsskyldighet. Skatteutskottet förordade en viss försiktighet vid bestämmelsernas till lämpning. Utskottet förutsatte att socialstyrelsen skulle lämna anvisningar om den nya lagstiftningens tillämpning . Socialstyrelsen har också meddelat sådana anvisningar. Av uppgifter som jag har inhämtat från socialstyrelsen framgår att ärenden om återkallelse, som Margit Gennser angivit i sina exempel, kan bli aktuella efter en företagen taxeringsrevision. Den vanligaste grunden för ett ingripande av tillståndsmyndigheten till följd av revisionen är då emellertid inte att det uppdagats att tillståndshavaren kan misstänkas för att ha fuskat med skatter och avgifter. I stället är det väsentligaste i sådana fall oftast att det genom revisionen har upptäckts att tillståndshavaren haft en bristfällig bokföring över sin alkoholservering och lämnat felaktiga eller direkt missvisande uppgifter till länsstyrelsen om omfattningen av dryckesförsäljningen. De skattemässiga konsekvenserna av taxeringsrevisionen är då av underordnad betydelse från alkoholpolitisk synpunkt. När det gäller de enskilda fallen från Malmöhus län vill jag inte närmare diskutera dem. Återkallelsebesluten har i vissa fall överklagats och skall prövas av socialstyrelsen. Men så mycket kan sägas som att länsstyrelsen i flera beslut bl.a. åberopat just bestämmelserna i 70 § om skyldigheten att ha en bokföring så utformad att kontroll av alkoholförsäljningen är möjlig. I den typ av fall där det blir aktuellt att ingripa mot en tillståndshavare därför att denne häftar i skuld till statsverket för skatter och avgifter, vill jag hänvisa till vad som uttalades om ekonomisk misskötsamhet vid lagändringen år 1982. Som jag har redogjort för, förordades försiktighet i sådana fall. Mot bakgrund av det jag har sagt är jag inte nu beredd att förorda någon lagändring.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Fru Sigurdsen konstaterar att jag i min interpellation inte i första hand ifrågasätter länsstyrelsens handläggning av utskänkningsärenden utan själva lagstiftningen. Detta är riktigt, och orsaken är att jag anser att lagstiftarna i alltför liten utsträckning har kunnat föreställa sig vilka förvecklingar och vilka komplikationer tillämpningen av reglerna i 64 § i lagen om handel med drycker kan leda till. Verkligheten är inte antingen vit eller svart. I praktiken är det många gånger utomordentligt svårt att avgöra vad som är rätt eller fel och vad som är misskötsel eller inte misskötsel. Detta gäller både företagares och tjänstemäns handlande. Fru Sigurdsen påpekar att uppgifter om ekonomisk vanskötsel inte automatiskt får diskvalificera en tillståndshavare eller utgöra grund för ingripande. I propositionen framhölls, som fru Sigurdsen så riktigt påpekar, att skatteskulder kunde bero på dåliga affärer. Om skatteskulder har uppkommit till följd av sådana dåliga affärer, skall länsstyrelsen överse med bristerna. Men om tillståndshavaren haft en bristfällig bokföring över sin alkoholförsäljning och lämnat felaktiga eller direkt missvisande uppgifter till länsstyrelsen om omfattningen av dryckesserveringen, då kan ingen pardon ges. Det är här problemen börjar, även om tillämpningen av denna sista regel kan synas lätt, riktig och rättssäker. Även i fall där det synes föreligga brister i bokföringen av försäljning av öl, vin och sprit behöver det inte alls föreligga några sådana. Detta gäller inte minst om brister påtalas vid taxeringsnämndsrevisioner. ; Här vill jag faktiskt påpeka att det är en skillnad mellan taxeringsnämndsrevisioner och taxeringsrevisioner. Taxeringsnämndsrevisioner föregår taxeringsnämndens avgörande, och man arbetar under en mycket kort tid. Taxeringsrevisioner genomförs efter det att taxeringen är fastställd. Det är tidspressen som gör att man skall vara mycket försiktig då man studerar resultaten från taxeringsnämndsrevisioner. En rad restauranger i Malmö har under senare tid genomgått taxeringsnämndsrevisioner. Riktigheten i företagens redovisning prövades inte enbart genom siffergranskning. Revisorerna försökte också genom ”baklängesberäkningar” kontrollera om all försäljning redovisats eller inte. Revisorerna har helt enkelt försökt använda sig av rimlighetskontroller. Att sådana kan leda fel och faktiskt ge orimliga resultat har de tyvärr bortsett ifrån. En episod från det fall som jag tog upp i min interpellation belyser vad jag nu sagt. Vid en lunch under brådaste affärstid 1983 blev ägaren tillfrågad vilka ölglas som användes. Han pekade på ett ölglas som stod i närheten och skyndade bort. Glaset innehöll 35 cl. Från fakturorna kunde revisorerna fastställa hur många liter fatöl som inköpts. Genom en enkel division ansåg de sig kunna visa att försäljningssiffrorna var för låga. Men vad ingen, vare sig krögaren eller revisorn, direkt tänkte på var att restaurangen beskattningsåret 1982 i mycket större utsträckning var inriktad på pubverksamhet, och då används sejdlar, som rymmer betydligt mer, i stället för ölglas. Till detta kom ännu en komplikation. Det kan verka litet lustigt nu, men det var det inte för krögaren. Ölsejdlar i pubar har ett litet märke. Märket anger hur fullt glaset skall fyllas. Ovanför märket skall det endast finnas skum. Gästerna kan naturligtvis vara mer eller mindre känsliga för hur mycket skum och hur litet öl som de får. Revisorerna ansåg att glas aldrig skall fyllas över märket. Företagaren, som kanske var närmare verkligheten, konstaterade att han och hans personal var frikostigare. Om det rörde sig om brister i bokföringen av ölförsäljningen eller endast om visad generositet får nu länsskatterätten ta ställning till. Sannolikt kommer svaret först om tre år. Vore det inte förfärligt om en person först blev fråntagen sitt utskänkningstillstånd för att tre år senare anses vara skötsam? Sådant kan hända i verkligheten. Det jag nu berättat är inget enstaka exempel. Jag skulle kunna ge många fler. Håller inte fru Sigurdsen med mig om att det vore väsentligt att det ansvariga statsrådet — dvs. fru Sigurdsen själv — klart sade ifrån att återkallelsebestämmelserna i 64§ lagen om handel med drycker måste tillämpas restriktivt, när brister i redovisningen av dryckesförsäljningen påtalas vid taxeringsnämndsrevisioner? Säkerligen har den ofta osakliga diskussionen om ekonomisk brottslighet omedvetet påverkat revisorerna i deras arbete. Man utgår så lätt från att företagare är ohederliga. Här har vi politiker ett stort ansvar. I politiska debatter har, framför allt från socialdemokratiskt håll, talet om ekonomisk brottslighet utnyttjats för att avvända kritiken mot vårt havererade skattesystem. Därför hoppas jag att fru Sigurdsen tillstår att återkallande av tillstånd måste ske med yttersta försiktighet i sådana fall som nu diskuteras. Att fru Sigurdsen inte kan tänka sig att ändra lagstiftningen så som jag föreslår i interpellationen är sorgligt. Men större restriktivitet i användandet av dessa olyckliga regler kan väl i alla fall statsrådet gå med på? Jag vet att länsstyrelserna skulle välkomna ett uttalande av fru Sigurdsen som manar till betydande försiktighet vid återkallande av tillstånd på grund av brister — eller kanske förmenta brister — vid redovisning av försäljning av drycker. Får vi höra ett sådant uttalande i dag? Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen arrangerade en stor debatt i helgen. Deltagare var högt uppsatta jurister. Riksåklagaren Magnus Sjöberg framhöll att den allmänna karaktären på lagarna gör det svårt att få fram en enhetlig praxis. Den stora makt som lagarna ger handläggarna motsvaras inte av något rättsligt ansvar för tjänstemännen, eftersom ämbetsmannaansvaret togs bort i mitten av 1970-talet, konstaterade riksåklagaren. Detta bör lagstiftarna — regering och riksdag — beakta. Tillämpningen av lagar och förordningar blir i praktiken oenhetligare och sannolikt också felaktigare, när inget ansvar utkrävs. Detta är naturligt och mänskligt. Utan tjänstemannaansvar krävs klarare och precisare lagstiftning, inte allmänna lagar och ramlagar. Vi kan väl vara överens om att rättssäkerheten lätt kommer på undantag när återkallelseärenden grundas på taxeringsnämndsrevisioner. Taxeringsnämndsrevisioner rättas ofta till i högre rättsinstanser. Detta visar inte minst riksdagens revisorers undersökningar av kronofogdemyndigheternas arbete. Jag kan för min del inte acceptera dålig rättssäkerhet, inte en gång när det gäller så tabubelagda områden som servering av alkohol och restaurangbranschens förhållanden. Kan fru Sigurdsen acceptera administrativt utformade näringsförbud på så osäker grund som mitt exempel från Malmö visar? Vad avser fru Sigurdsen att vidta för åtgärder? Att inte göra någonting innebär att vi tar ännu ett litet steg bort från rättssamhället.

Herr talman! Margit Gennser säger att verkligheten inte är ”antingen vit eller svart”, och jag tror att det är någonting som vi får erfara i många sammanhang. Låt mig med en gång säga att jag naturligtvis inte tycker att vi skall ha en dålig rättssäkerhet. Men jag har i mitt interpellationssvar betonat —- jag tror att det har upprepats vid ett par tillfällen — att man förordade stor försiktighet när man antog denna lags formulering. Lagändringen kom ju till så sent som 1982. Jag vill till Margit Gennser säga att jag naturligtvis inte kan gå in och diskutera de enskilda fall som Margit Gennser refererar när det gäller Malmöhus län. Det finns möjligheter att överklaga till socialstyrelsen, och det ligger också flera sådana ärenden hos socialstyrelsen för handläggning och bedömning. Jag reagerar litet mot att Margit Gennser i sin interpellation säger: ”I princip är det fel att ekonomiska förhållanden skall påverka ett näringsställes rätt att servera vin och sprit.” Jag har närmare motiverat detta i mitt interpellationssvar. Jag vill ändå erinra om att EKO-kommissionen har tagit upp vissa förslag när det gäller restaurangbranschen. EKO-kommissionen har lagt fram en hel del förslag till åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten, vilken jag utgår från att Margit Gennser är lika angelägen som jag om att vi skall kunna komma till rätta med. Enligt EKO-kommissionens förslag, som nu remissbehandlas, skall den prövande instansen vara en särskild enhet inom länsstyrelsen. Enligt kommissionen innebär den nuvarande lämplighetsprövningen en blandning av alkoholpolitiska överväganden och åtgärder mot ekonomisk brottslighet. När vi får ta ställning till EKO-kommissionens förslag kan det alltså vara skäl att göra någon form av förändring. Men man säger också att den prövning som skall företas från alkoholpolitisk synpunkt även i fortsättningen bör ske enligt LHD, lagen om handel med drycker. Jag kan hålla med Margit Gennser om att det finns anledning att se över denna lagstiftning, men kanske inte i det syfte som Margit Gennser här varit inne på. Jag kan i detta sammanhang tala om att det pågår en sådan översyn av lagen om handel med drycker, för att se om det är möjligt att göra vissa förändringar — det finns en hel del snårighet i denna lagstiftning. När det sedan gäller de speciella ändringar som Margit Gennser tar upp och som jag säger att jag inte är beredd att föreslå, så är de också aktualiserade — om jag minns rätt — i ett par riksdagsmotioner. Riksdagen får alltså anledning att ta ställning till dessa förslag vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Jag noterade med tacksamhet att Gertrud Sigurdsen också vill värna om vår rättssäkerhet. Jag uppfattade även saken så, att fru Sigurdsen sade att länsstyrelserna skall behandla sådana här ärenden med mycket stor omsorg och försiktighet. Jag hoppas att fru Sigurdsen då innefattade den typ av ”bokföringsbrister” som egentligen inte innebär att något fel har begåtts även om granskningen vid taxeringsnämndsrevisionerna gett detta vid handen. Det är, som jag ser det, väldigt viktigt att det här meddelandet går fram till länsstyrelserna. Frågan om ekonomisk brottslighet kom som vanligt upp i det här sammanhanget. Jag skulle därför vilja säga följande till fru Sigurdsen: Om jag svarar för en vägsträcka och vet att folk alltför ofta åker ner i diket där, då gör jag naturligtvis inte ytterligare en kurva eller doserar vägen så att den blir ännu sämre och att ännu fler människor åker ner i diket. Jag skulle faktiskt se efter om det var något fel på vägen. Jag tycker att vi på samma sätt borde se efter om det inte är något fel på vår skattelagstiftning. Jag tror nämligen att de flesta människor faktiskt vill vara hederliga. Lagstiftningen har blivit så besvärlig att det ofta insmyger sig fel vid tillämpningen. Så talar vi om denna stora brottslighet, och folk tror att det är en riktig beskrivning. Enligt min uppfattning har vi gått fel väg i fråga om de här problemen, och det har jag sagt många gånger tidigare här i kammaren. Det är bra att lagstiftningen skall ses över. Det vore värdefullt ifall man då såg på de fall i Malmö som jag refererade. Det är faktiskt så att verkligheten ger oss små överraskningar. Jag märkte ju att fru Sigurdsen inte riktigt hade följt utvecklingen och insåg skillnaden mellan taxeringsrevisioner och taxeringsnämndsrevisioner. De som arbetar med de senare gör detta under mycket större tidspress. Det är också fråga om yngre och kanske mer ovan personal. Jag hoppas verkligen att översynen leder till reformer vad gäller denna lagstiftning. Den ställer faktiskt till med stora problem ute i våra kommuner och i länsstyrelserna.

Herr talman! Jag vill till att börja med erinra om att enligt hälsooch sjukvårdslagen har landstingen ansvaret för att en god hälsooch sjukvård erbjuds dem som är bosatta inom landstingskommunen. Ansvaret för att patienterna får tillräcklig näringstillförsel åvilar således i första hand sjukvårdshuvudmännen. Enligt vad jag har inhämtat har det gjorts ett antal undersökningar på det här området. Dessa och andra erfarenheter tyder på att det faktiskt finns patienter som får otillräcklig näringstillförsel. Det gäller framför allt inom långvården. Det finns säkert flera orsaker till att patienter kan lida av näringsbrist. Måltiderna kant.ex. ligga för nära varandra på dagen. Det påverkar aptiten. Det är angeläget att måltidstiderna anpassas efter patienternas normala matvanor. Man bör sträva efter att sprida måltiderna så mycket som möjligt över dagen. Även miljömässiga faktorer kan spela en viktig roll i sammanhanget. Trevliga lokaler bidrar säkert också till att öka aptiten och minska problemet med näringsbrist. Till detta kan läggas att det är väsentligt att personalen har tillräckliga kunskaper om kost och näring och att kostens betydelse för hälsan i större utsträckning än tidigare uppmärksammas av huvudmännen. Problemet har också under senare tid alltmer uppmärksammats av såväl huvudmän som ansvariga myndigheter. Inom flera landsting är man nu Nr 101 engagerad i projekt för att förbättra kostsituationen, och på många håll har förbättringar genomförts. Flera studier visar att det går att förändra 19 mars 1984 måltidstiderna med positivt resultat för näringstillförseln. Allt talar för att den utvecklingen kommer att fortsätta. Om sjukhuskosten Livsmedelsverkets skrift Sjukhuskosten har säkerligen också bidragit till den pågående positiva utvecklingen. Där tas bl.a. frågan om måltidsordning och kostens sammansättning upp. Sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut kommer att inom ett par veckor publicera en studie, där ett tiotal landstings ambitioner att förändra måltidstiderna redovisas. Socialstyrelsen utarbetar f. n. Allmänna råd för sjukhuskost. De beräknas vara klara under sommaren 1984. De allmänna råden i kombination med livsmedelsverkets rekommendationer kommer att bli ett värdefullt underlag för huvudmännen i deras arbete att lösa dessa angelägna problem.

Herr talman! Jag tackar sjukvårdsministern för svaret på min interpellation. Första delen av min fråga, om det finns belägg för att patienter inom sjukvården svälter, ställdes mot bakgrunden av att ett forskarlag vid institutionen för klinisk näringslära vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg slog larm om sjukhussvälten. Jag tycker det är bra att sjukvårdsministern erkänner att det faktiskt förhåller sig så att många patienter inte får tillräcklig näring och att problemen är störst inom långvården. Orsaken är inte att det serveras dålig mat, dvs. att maten näringsmässigt är fel sammansatt. Tvärtom, svälten uppstår trots att kosten oftast är fullgod. Jag instämmer i sjukvårdsministerns uppfattning att det finns flera orsaker till att patienter får näringsbrist. Enligt min mening finns det anledning att misstänka att betydelsefulla skäl till dessa svåra missförhållanden ligger i personalsituationen. Måltiderna på sjukhusen måste anpassas till personalens arbetsschema, och det blir därför ett långt uppehåll mellan kvällsmålet och frukosten nästa dag. Vid frukosten är de flesta patienter hungriga och äter så mycket att de inte orkar hela lunchen. På eftermiddagen har kanske aptiten återvänt när det är dags för kaffe och bullar, men eftersom middagen strax därefter serveras hinner inte aptiten i kapp. Måltiderna kommer för tätt med hänsyn till att patienterna, på grund av att de i många fall är sängliggande eller av sjukdomsorsaker, inte är aktiva under dagen. Patienterna inom långvården måste också i många fall matas. Ofta skall ert vårdbiträde mata flera patienter. Hur man än bär sig åt blir det några som kommer att matas sist. Då är maten kanske inte längre så aptitlig. Personalen hinner inte ägna varje patient som skall matas den tid och omsorg som matningen egentligen kräver. Ca 20 minuter per patient och måltid anger personalen som en rimlig tid för att mata patienter utan att behöva jäkta på dem, men så lång tid kan de inte avsätta per patient. Under lördagar och söndagar är förhållandena ännu mer besvärande. Då 88 skall som regel halva personalstyrkan klara arbetet. För att måltiderna skall bli vad vi önskar och vad patienterna, som tillbringar år på långvården, har rätt att kräva behövs en förstärkning på personalsidan med i genomsnitt ett biträde per avdelning. Herr talman! Sjukhussvälten är inte något nytt fenomen. Redan 1976 slog samma forskarlag som i dag arbetar larm. Under år 1976 redovisades också i Läkartidningen motsvarande erfarenheter om svält på sjukhus, bl.a. från en undersökning som hade gjorts i Uppsala. Jag tog då upp frågan i vårt landsting. Jag ville veta om uppgifterna om svält var korrekta och vad vi kunde göra åt problemen. Jag fick besked om att sjukhussvält var ett redan tidigare känt problem. Man sade att kostfrågor hade ägnats stor uppmärksamhet och att de fortlöpande beaktades. Dessutom försökte man konstruera ett måltidsschema, som bättre skulle svara mot patienternas behov. 1982 kom återigen larm om sjukhussvälten. Det landsting som jag verkade i svarade på nytt att problemen var väl kända och att ett omfattande arbete bedrevs när det gällde kostfrågorna inom sjukvården. Herr talman! Sammanfattningsvis: Problemet att patienter — inom främst långvården — svälter har sjukvårdshuvudmännen känt till i snart tio år. De har arbetat med frågan, som det heter. När det nu står klart att inget hänt, som i grunden förändrat situationen, anser jag att sjukvårdsministern måste ta itu med detta. Jag är givetvis medveten om att det är landstingen som har det direkta ansvaret för att patienterna får god vård och omvårdnad i enlighet med hälsooch sjukvårdslagen. Men om de av olika orsaker misslyckats, är det en fråga för regeringen. Det kan också finnas ett samband med den ekonomiska politik som förts och som innebär att landstingen ej får öka sin volym. Därmed kan man ej heller anställa så många som behövs för att kvaliteten på vården skall bli riktigt bra. Om landstingen i sin sparsamhetsiver dessutom försöker spara när det gäller matkostnaderna, kan det få förödande konsekvenser. Såvitt vi i dag vet finns det ett direkt samband mellan för lågt näringsintag och långa vårdtider. Svältande patienter bidrar således till en ökning av vårdkostnaderna — bortsett från det mänskliga lidandet. Jag är inte nöjd med svaret på min andra fråga, om vad ministern tänker föreslå för att patienterna skall garanteras tillräcklig näringstillförsel. Jag har hört ungefär samma svar vid flera tillfällen under åtta års tid. Bevisligen har de svaren inte förändrat situationen för patienterna.
Herr talman! Margé Ingvardsson är emellertid inte nöjd med mitt svar på hennes andra fråga. Jag har erfarenhet av Margö Ingvardsson bara sedan en kort tid tillbaka, men jag har aldrig upplevt att hon varit nöjd med något svar. I mitt interpellationssvar säger jag ändå att en hel del görs ute i landstingen. Jag vill framhålla att jag tidigare inte varit inkopplad på den här frågan och således inte haft anledning att besvara hennes frågor. Jag hänvisar till den skrift som livsmedelsverket har givit ut. Vidare redovisar jag att Spri, som är ett organ gemensamt för staten och landstingen, inom ett par veckor just kommer att publicera en studie avseende ett tiotal landsting, av vilken framgår att man där har ambitioner och att man kan förändra mattiderna. Dessutom redovisar jag i mitt svar att socialstyrelsen i år kommer ut med allmänna råd och anvisningar.
Herr talman! Sjukvårdsministern pekar på att jag sällan är nöjd med svaren på mina frågor och interpellationer. En av grunderna till att jag inte alltid är så nöjd är väl kanske att vi har olika uppfattningar om en ministers ansvarstagande. Jag håller fast vid det gamla tänkandet att vi har en regering och ministrar för att de skall regera, inte bara skjuta över ansvaret inom sitt fögderi till lägre instanser och säga att det är dessa som har ansvaret. Om det vore så behövde vi egentligen inte så många ministrar, utan då kunde tjänstemän på departementet sköta handläggningen av olika frågor. Jag tycker att detta med sjukhussvälten är upprörande och allvarligt, framför allt när det gäller långvården, där våra patienter ligger år efter år och bevisligen svälter. Jag tycker detta är upprörande. Sjukvårdshuvudmännen har känt till detta i tio år men trots goda ambitioner inte lyckats förbättra förhållandena. Man har försökt att anpassa måltiderna efter olika scheman, men det har inte hjälpt. Hur man än anpassar dessa scheman måste man nämligen få in alla måltider mellan kl. 8 på morgonen och kl. 5 på eftermiddagen, när personaltätheten är störst. Det innebär att det många gånger blir ett hopp på 15 timmar mellan det sista kvällsmålet och det första morgonmålet. Jag undrar hur många år sjukvårdsministern anser att det är rimligt att vi skall vänta på att landstingen skall lyckas lösa detta problem. Jag tycker att tio år är en så pass lång tid att det nu är rimligt att sjukvårdsministern verkligen tar tag i frågan och eventuellt föreslår överläggningar direkt med landstingen om hur man skall komma till rätta med sjukhussvälten.
Herr talman! Vi har konstaterat att det finns patienter som får otillräcklig näringstillförsel. Men jag har också försökt att för Margé Ingvardsson redovisa att det är en hel del aktiviteter på gång, att det sker förändringar ute i landstingen. Det är inte så att jag överlåter till lägre instanser att ta det ansvar som jag som statsråd har. Men hälsooch sjukvårdslagen är ändå en ramlag, och det är landstingspolitikerna som skall ge lagen ett innehåll — inte tjänstemän på något departement. Jag tycker också att det är ett led i en demokratisk utveckling, Margé Ingvardsson, att vi decentraliserar beslutsfattandet och inte har statliga regleringar på alla områden. Det övergripande ansvaret när det gäller hälsooch sjukvården har naturligtvis regeringen, och jag följer utvecklingen på detta område, lika väl som jag gör det på andra områden.
Herr talman! Jag vill erinra sjukvårdsministern om att vi i vpk inte helt är av den meningen att det är riktigt att man stiftar en lag som överför ett så stort ansvar på hälsooch sjukvårdshuvudmännen. Om det visar sig att hälsooch sjukvårdshuvudmännen av skilda orsaker inte kan leva upp till detta ansvar på en del områden, anser jag att vi i riksdagen måste ha ansvaret för att stifta nya lagar, så att den berörda ministern får en större befogenhet att gå ut och påtala missförhållanden. Sjukvårdsministern hänvisar också till vad man gör inom landstingen och inom Spri för att hitta orsakerna till sjukhussvälten och sedan komma till rätta med den. Det handlar då om att ändra måltidsscheman och studera kostens sammansättning; något annat har inte framkommit av svaret. Jag vet att man, som det heter, har tittat på detta i tio års tid, och ändå har man inte lyckats lösa problemet. Såvitt jag kan förstå är det en ganska bra kost på sjukhusen, om man ser på hur den näringsmässigt är sammansatt. Största problemet ligger i att personalen inte har tid att ägna måltiderna tillräckligt stor omsorg. Men det problemet tar man inte upp i några rapporter. Jag misstänker att de förslag till lösningar som sjukvårdsministern hänvisar till i den här frågan inte kommer att leda till någon lösning på problemet. Jag vill att vi skall diskutera denna fråga utifrån en annan syn än den interpellationssvaret ger uttryck för.

Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Vår gemensamma strävan bör vara att underlätta för människor som på grund av sjukdom behöver vård. Vårt sociala ansvar kräver att vi ger möjlighet till kvalificerad vård och ser till att det inte skall vara förknippat med för stora besvär att få denna vård. Det är helt klart att med olika bostadsort följer skilda möjligheter att på bekvämt sätt nå sjukhus och läkare. Vi måste som beslutsfattare göra vad vi kan för att utjämna skillnaderna. Det är bra att man nu har möjlighet att åka med flyg från och till Gotland. De tjänstemän som handlägger ärenden måste också vara lyhörda för hur patienter bäst kan hjälpas. Det är därför med beklagande man nu fått läsa om den dubbla flygfärd som en patient på Gotland behövt företa. Det vore önskvärt att man på departementet gjorde ansträngningar för att detta inte behöver upprepas. Men tydligen vill man inte göra någonting. Det är beklagligt. Det måste vara helt ofattbart för patienten som drabbas att det hela beror på om försäkringskassan har träffat avtal med resp. sjukvårdshuvudman om ersättning för övernattningskostnader eller inte. Ett är klart: 55 kr. löser inga problem om inte övernattning på patienthotell kan erbjudas. I det aktuella fallet kunde övernattning tydligen inte erbjudas. Det bör slås fast att tjänstemännen inte skall ha sådana förhållningsorder att de inte kan fatta egna beslut om dessa är klart förenliga med vad som är bäst för patienten. Delar inte socialministern den uppfattningen?

Fru talman! Jag är glad att socialministern är positiv. För patienternas på Gotland skull får vi väl hoppas att det blir en skyndsam handläggning, så att sådana här bekymmer inte skall uppstå i fortsättningen. Jag delar uppfattningen att man bör använda sitt sunda förnuft. Då blir nog lösningen den bästa för patienterna — och det är det vi vill.

Fru talman! Lars G. Ahlström har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förhindra att subventionerad verksamhet expanderar på en vikande marknad och slår ut etablerad möbelindustri. Lars G. Ahlström anför att Samhällsföretagsgruppens marknadsandel inom furumöbelsområdet f. n. uppgår till 50 Zo och är växande. Den etablerade furumöbelsindustrin skulle därför vara på väg att slås ut. Att Samhällsföretag årligen erhåller bidrag för att täcka de olika merkostnader som följer av att man sysselsätter människor med nedsatt arbetsförmåga får inte påverka de regionala företagens prissättning eller övriga marknadsuppträdande. Tvärtom sägs i lagstiftningen om skyddade verkstäder att dessa skall ”bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer”. Samhällsföretagsgruppen arbetar under kravet på betydande resultatförbättringar, vilket med nödvändighet innebär en kraftig förbättring av verksamhetens rörelseintäkter framöver, framför allt då genom en väsentlig förstärkning av förädlingsvärdet. Från Samhällsföretags sida har man dock klart deklarerat att företagsgruppens försäljning på den svenska marknaden inte bör öka inom stagnerande produktområden, där företagsgruppen redan har en hög marknadsandel. Som ett led i detta arbete har Samhällsföretag beslutat att de regionala stiftelserna inte får göra några investeringar vad avser produktion av innemöbler, dvs. bl.a. furumöbler, utan den centrala stiftelsens medgivande. Andelen inom furumöbelsområdet är f. n. 35 90, inte 50 26 som Lars G. Ahlström uppger. Även fortsättningsvis måste det ankomma på Samhällsföretag att inom ramen för givna resurser välja produktion etc. som är lämplig för de arbetshandikappade.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, som dess värre inte gjorde vare sig mig eller den berörda delen av den svenska möbelindustrin lugnare. Mot bakgrund av de — tyvärr — fortfarande höga siffrorna över antalet arbetslösa ter det sig än mer svårförståeligt att arbetsmarknadsministern inte inser allvaret i den situation som föranlett min fråga. Möbeltillverkningen finns ju ofta på orter som nästan helt saknar andra sysselsättningar av betydenhet. Det vore väl — om inte annat av det skälet — rimligt att ge branschen rättvisa konkurrensförhållanden. Det kan ändå inte vara avsikten att anställda i privat näringsliv skall tvingas ut i arbetslöshet på grund av Samhällsföretags försäljningsmetoder. Det är en självklarhet att vi måste se till att de människor som av olika skäl inte kan inpassas i ett högeffektivt näringsliv ändå ges möjlighet till någon form av produktivt arbete. Finansieringen av Samhällsföretags verksamhet sker till övervägande delen via skattemedel. Näringslivet är den största skattebetalaren och bidrar därmed indirekt till att Samhällsföretags olika verksamheter kan drivas. Det är inte underligt att detta näringsliv — så hårt pressat, inte minst genom det senaste årets nya pålagor från den socialdemokratiska regeringen — känner en djup oro, för att inte säga förtvivlan, över den politik — så skrämmande belyst i min fråga — som Samhällsföretag bedriver. Jag har i mina anföranden i såväl fjolårets som årets allmänpolitiska debatter pekat på och varnat för den verklighetsflykt vissa politiker hänger sig åt. Arbetsmarknadsministern måste väl ändå medge att Samhällsföretags verksamhet inom furumöbelsbranschen på ett par år har medfört allvarliga skadeverkningar för denna bransch. Den väsentliga orsaken är självfallet prispolitiken. Det största problemet för de berörda företagen är att Samhällsföretag i en vikande marknad producerar i oförändrad takt oavsett marknadens behov. Den del av näringslivet som är underkastad den ekonomiska verkligheten kaninte agera på detta sätt. Näringslivet är självfallet för fri konkurrens—den stärker konsumenternas ställning. Men det måste vara fråga om konkurrens på lika villkor. Problemen är stora — det förnekas inte — men anser arbetsmarknadsministern inte att det är angeläget att i överläggningar med berörda näringslivsorganisationer söka en för alla parter tillfredsställande lösning?

Fru talman! Lars Ahlström tackade för svaret, men av hans inlägg verkade det som om han varken hade läst svaret eller lyssnat när jag läste upp det. Samhällsföretags marknadsandel inom furumöbelsområdet är inte så stor och växande som Lars Ahlström har sagt i sin fråga. Näringslivet bidrar som stor skattebetalare till Samhällsföretags verksamhetja, det är riktigt. Jag tror att vi är ganska många, både i den här salen och ute på arbetsmarknaden, som gärna skulle vilja se ett mindre Samhällsföretag. Men vi vill inte se det på bekostnad av de arbetshandikappade och en ökad arbetslöshet bland dem. Anledningen till att vi behöver Samhällsföretag är att den öppna arbetsmarknaden, inkl. det privata näringslivet, inte i tillräckligt hög grad tar de hänsyn som behövs med tanke på de arbetshandikappade. Vi kan inte få fram tillräckligt många arbeten på den öppna marknaden för de människor som har ett arbetshandikapp — därför behövs Samhällsföretag. Precis som jag försökte säga i mitt svar så skall Samhällsföretag inte driva en oskälig prissättning därför att man får pengar från samhället, från skattebetalarna. Och Samhällsföretag är ju, som Lars Ahlström vet, noga uppmärksammat — inte minst när det gäller frågan om furumöbelsindustrin. NO har alldeles nyligen haft den här frågan uppe till behandling. Så sent som den 8 mars kom ett beslut från NO i denna fråga. NO påpekar att det har förekommit diskussioner där NO har visat förståelse för branschens synpunkter. Men samtidigt konstaterar man att Samhällsföretag har vidtagit åtgärder och säger avslutningsvis: De av Samhällsföretag i ärendet gjorda utfästelserna synes ägnade att tillgodose de ovan angivna synpunkterna — dvs. oron från branschens sida. Jag tycker att Lars Ahlströms inlägg mycket dåligt avspeglar vad som har hänt på marknaden.
Fru talman! I mitt inlägg gav jag uttryck för den oro som branschen känner i dag — och där lever man ju i verkligheten. Jag sade också att jag har full förståelse för att denna typ av verksamhet måste finnas. Men just möbelindustrin har blivit exceptionellt hårt utsatt, på grund av att en så stor del av dess produktion ligger inom Samhällsföretag. Det finns en rapport om Samhällsföretags framtida organisation. Tyvärr har man där missat det väsentliga, nämligen en analys av konkurrensproblemen. Industrin har erbjudit sig att ställa upp med resurser för att göra denna utredning, och det har också påpekats från näringslivsorganisationerna att det var vad man saknade. Jag avslutade mitt inlägg med att uppmana arbetsmarknadsministern till ett närmare samarbete med de berörda organisationerna, just för att man på ett praktiskt och för alla parter bra sätt skulle kunna lösa detta problem, därför att detta är ett problem.

Fru talman! Bertil Fiskesjö har mot bakgrund av tidningsuppgifter om fackliga organisationers agerande i två fall frågat statsrådet Ingvar Carlsson om han är beredd att vidta åtgärder för att förhindra att den arbetsrättsliga lagstiftningen medför inskränkningar i den enskildes frihet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Eftersom den avser förhållanden på den kommunala sektorn har jag samrått med chefen för civildepartementet. De två fall som Bertil Fiskesjö tar upp har det gemensamt att det rör sig om arbetsuppgifter inom det kommunala området som utförs av andra än kommunens anställda. Det är självklart att arbetstagarna hos en kommun har ett intresse av att arbetsuppgifter inte utan vidare läggs ut på andra och att de genom sin fackliga organisation skall kunna förhandla med arbetsgivaren i sådana frågor. Detta är också innebörden av den aktuella lagstiftningen, nämligen förhandlingsrättsreglerna i MBL. Förhandlingsrätten skall naturligtvis inte utövas på ett sätt som medför onödig byråkrati eller hindrar effektiviteten i företagen och förvaltningarna. I sista hand ankommer det på berörda parter och ligger i deras gemensamma intresse att anpassa reglernas tillämpning till den miljö som gäller för verksamheten i fråga. Så har också gjorts i betydande omfattning genom medbestämmandeavtal och på andra sätt. Någon ändring i detta grundläggande mönster tänker jag inte föreslå. I fråga om idrottsföreningarnas medverkan när de utnyttjar kommunala anläggningar har Kommunalarbetareförbundet och Riksidrottsförbundet gemensamt uttalat att föreningarna naturligtvis bör kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Man har också rekommenderat de lokala parterna att överlägga om omfattningen av sådant arbete. Orsaken till att facket i det aktuella fallet reagerade var att kontakt inte togs i förväg, vilket får betecknas som ett olycksfall i arbetet. Jag anser dessutom rent allmänt att det kan vara lämpligt att idrottsutövare i viss utsträckning själva iordningställer lokaler och redskap som behövs för utövande av idrotten. Detta skapar medvetenhet om att idrott inte bara är en nyttig förströelse i sig själv, utan att utövandet också kan vara förenat med ansvar och ett visst arbete. I det aktuella fallet är saken nu utagerad. Detsamma gäller det andra fall som Bertil Fiskesjö tar upp och som gällde ett familjekooperativt daghem. Där har på föreskrivet sätt förhandlingarna slutförts, och det står nu arbetsgivaren fritt att fatta sitt beslut om hur barnomsorgen skall bedrivas. Jag vill avslutningsvis framhålla att 1983 års demokratiberedning har att överväga bl.a. hur det lokala föreningslivet kan samverka med kommunerna för att bättre utnyttja tillgängliga resurser, inte bara ekonomiska utan även andra. En möjlighet som skall prövas i nära samarbete med berörda fackliga organisationer är att låta föreningarna ta ett direkt ansvar för vissa verksamheter. Ett betänkande i dessa frågor väntas i år.

Fru talman! Jag är naturligtvis tacksam för att Anna-Greta Leijon tagit på sig uppgiften att svara på min fråga, och jag tackar för svaret. Jag ställde frågan till statsrådet Carlsson av det skälet att han ganska ofta åker omkring och talar om frihet i allmänna ordalag, och jag hade här ett par konkreta exempel. Frågan gäller vad människor, enskilt eller tillsammans, skall få ha för sig utan att fackliga organisationer skall lägga sig i det. Jag belyste detta med ett par exempel i min fråga. Det första exemplet gällde några ungdomar i ett bordtennislag som inför en tävling alldeles själva bar fram och ställde i ordning bordtennisborden och som också alldeles själva ställde tillbaka dem igen. Detta var en förutsättning för att de skulle kunna genomföra tävlingen — några pengar till att hyra folk för dessa sysslor hade de inte, och ungdomarna klarade uppgiften alldeles utmärkt själva. Men en sådan, som man kan tycka, vällovlig självverksamhet var inte tillåten. En fackförening krävde kommunen på 3 000 riksdaler i skadestånd. Varje vän av sunt förnuft tage sig för pannan — så även jag! Det andra exemplet gällde ett familjekooperativ som hade bestämt sig för att starta ett daghem för sina barn. Allt var klart, och socialnämnden i kommunen var beredd att säga ja. Man tycker att det borde vara självklart att om föräldrar själva vill ordna omsorgen för sina barn, så vore detta en allom behaglig gärning. Men så var det icke för facket, som stoppade det hela och t.o.m. krävde att frågan skulle tas upp is.k. centrala förhandlingar. Vän av sunt förnuft tage sig ånyo för pannan! Det här var bara ett par exempel ur högen. Det ur principiell synpunkt intressanta är enligt min mening att enskilda människor som vill ta nyttiga initiativ av det slag som här har illustrerats stöter på motstånd inte bara från vrångsinta och paragrafridande ämbetsmän och myndigheter utan också från ett slags facklig myndighetsutövning, som kan vara minst lika knepig att komma förbi som den officiella. Det är detta jag tycker är allvarligt. Jag tolkar emellertid Anna-Greta Leijons svar som positivt. Det är uppenbart att hon är medveten om problemet och att hon — vilket också framgår av svaret — tycker att man från den fackliga sidan i de här fallen gått till överdrift. Om min tolkning av Anna-Greta Leijons svar är riktig, tror jag att det är väsentligt att detta synsätt verkligen når ut till folk runt om i landet, så att man slipper upprepningar av sådana här händelser, som jag vill beteckna som kitsligheter. I varje fall från min utgångspunkt är det självklart att ungdomar som vill spela bordtennis skall ha rätt att själva bära fram och ställa tillbaka borden utan att fråga någon facklig organisation om lov. Det gäller ett slags elementär, praktisk och jordnära frioch rättighet som vi alla bör slå vakt om.

Det som Bertil Fiskesjö anser vara sunt förnuft är precis det som man uttalat i överenskom melsen och i det beslut som Kommunalarbetareförbundet har fattat. När det gäller de materiella frågorna kan jag inte finna att Kommunalarbetareförbundet har någon annan uppfattning än frågeställaren. Detta är också en fråga om umgängesformerna på en arbetsplats. Det är självklart att den fackliga organisationen vill bli informerad, så att man får veta vad som händer. Ibland brister det i informationen. Nu är det, såvitt jag vet, så i de två enskilda fall som har diskuterats att saken är avklarad. Jag hoppas att man skall kunna klara ut sådana här situationer utan bekymmer. Det tror jag att man kan göra, om man följer den överenskommelse som träffats mellan Riksidrottsförbundet och Kommunalarbetareförbundet när det gäller den här typen av föreningar. Det är självklart att det skall gå till på det sätt som både Bertil Fiskesjö och jag har sagt här.
Fru talman! Jag ber att få tacka för detta tillägg till svaret. Det ligger ju i linje med vad jag själv menar, och jag tycker det är utomordentligt glädjande att man även från socialdemokratiskt håll nu har börjat upptäcka att frihetsinskränkningar kan komma inte bara från statliga myndigheter eller privata företagare utan också från mäktiga organisationer. När vi skall slå vakt om enskilda människors frihet och enskilda människors rätt att ta nyttiga initiativ, måste vi se till att den vakthållningen står sig åt alla håll utan några bindningar. Det är vår uppgift som politiker.

Fru talman! Olle Grahn har frågat mig om hur jag ställer mig till möjligheten att från SJ och länshuvudmännen fristående intressen övertar trafiken på sådana järnvägslinjer som annars hotas av nedläggning. Jag vill börja med att påminna Olle Grahn om att de järnvägslinjer där den framtida trafiken nu diskuteras i nästan samtliga fall både byggts och tidigare drivits i privat regi. Bristfällig företagsekonomisk lönsamhet har dock gjort att staten genom SJ stegvis fått ta över trafikansvaret. För persontrafiken har riksdagen bestämt att länshuvudmännen fr.o.m. den 1 juli 1985 skall få ansvaret för trafiken på bandelar utanför riksnätet. Detta betyder att det är länshuvudmännen som också i första hand har att ta ställning till eventuella förslag från näringslivet om att driva persontrafik på de s.k. prövningsbanorna. Trots den historiska erfarenheten vill jag inte stänga ute det privata näringslivet från järnvägstrafiken. För banor med enbart godstrafik kan t.ex. en överföring till företagsägda industrispår övervägas. Det var en tanke som exempelvis 1981 års separatredovisningssakkunniga var eniga om. Jag vill också nämna i sammanhanget att det finns ett ökat intresse hos många privata företag att själva äga järnvägsvagnar för sina godstransporter. Därmed kan järnvägen stärka sin konkurrenskraft på transportmarknaden.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Sedan en tid tillbaka pågår som bekant mellan flera av länshuvudmännen och SJ överläggningar om främst persontrafiken på ett flertal av de nedläggningshotade järnvägslinjerna i landet. Det har naturligtvis väckt stor uppmärksamhet att Företagareförbundet i ett öppet brev till SJ-chefen förhört sig om möjligheterna för förbundet att medverka till att finna köpare till järnvägslinjer. Frågeställningen är mycket intressant, men det är naturligtvis, som också SJ-chefen skriver i sitt svarsbrev, ägarna och inte SJ som slutligen bestämmer vilken omfattning järnvägsnätet skall ha och vem som skall driva trafiken. Det är därför ganska intressant att ta del av kommunikationsministerns svar på min fråga, där han ägnar sig åt historieskrivning och talar om att järnvägarna tidigare ju har både ägts och drivits i privat regi och att detta kanske kunde utgöra ett visst hinder för att man nu skulle ta upp diskussioner med privata intressen. Kommunikationsministern säger i alla fall i slutet av sitt svar att han inte ställer sig helt avvisande. Det hoppas jag verkligen att kommunikationsministern inte gör. Efter att ha läst flera tidningsartiklar har jag uppfattningen att kommunikationsministern är positivt inställd till att andra än SJ trafikerar järnvägarna. Därför trodde jag faktiskt att svaret i dag skulle bli litet mera positivt.

Fru talman! Som jag nyss sade i mitt svar är det i dag inte onaturligt att man från näringslivets sida är intresserad av att överta vissa sträckor och att man vill göra om dem till s.k. industrispår. Från näringslivets sida deltar man gärna i diskussioner med SJ som går ut på att näringslivet i viss utsträckning så att säga får tillhandahålla järnvägsvagnar att användas för specialtransporter på godseller industriproduktionssidan. Det förekommer rätt ofta. I framtiden kommer näringslivet med stor sannolikhet att på ett helt annat sätt än som nu är fallet att vilja delta i diskussionen. Man kommer säkert också att vilja vara med när det gäller att skjuta till pengar. Länshuvudmännen har ansvaret — det har jag tidigare sagt och det har riksdagen fattat beslut om — både för den lokala och för den regionala trafiken. Om huvudmännen vill ha kvar persontrafiken på en viss järnvägs linje och är beredda att stå för kostnaderna, åtar sig SJ självfallet att svara för järnvägstrafiken på den linjen. Det förslag som riksdagen har behandlat innebär att SJ och länshuvudmännen numera får dela på betalningsansvaret. SJ har en viss del av ansvaret, och länshuvudmännen står, i princip, för den rörliga kostnaden. Personligen anser jag inte att det föreligger några principiella hinder när det gäller persontrafiken på järnväg. Om ett privat järnvägsföretag kan sköta den trafiken, bör man få pröva på det. Jag vill emellertid gärna framhålla att SJ fortfarande har skyldighet att exempelvis befrakta gods. Det viktiga är således att det verkligen fungerar och att verksamheten bedrivs på ett rationellt sätt.
Fru talman! Jag delar den uppfattning som kommunikationsministern ger till känna i svaret. Kommunikationsministern säger där att det är bra om näringslivet får ta över vissa banor för att bedriva godstrafik. När det gäller vissa banor skulle det vara möjligt med en överföring till företagsägda industrispår. Det är naturligtvis bra. Många järnvägslinjer används självfallet i stor utsträckning av näringslivet och är därför utomordentligt värdefulla. Industrispåren är således en mycket bra lösning. I slutet av Curt Boströms senaste inlägg fanns en positiv attityd när det gäller privat persontrafik på vissa järnvägslinjer. Jag gläder mig över detta. Jag hoppas att vi så småningom får se ett resultat.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att verka för att postverket upprätthåller en god service i skärgårdsområden och undviker nedläggningar av postanstalter. Jag är naturligtvis beredd att verka för att postverket upprätthåller och förbättrar servicen i t.ex. skärgårdsområden, och jag kan konstatera att detta ofta bäst sker genom att fasta postkontor ersätts med rullande postkontor — lantbrevbäring.
Postverket planerar att lägga ner postanstalten på Blidö i Norrtälje kommun. En nedläggning skulle innebära en allvarlig försämring för de boende, och planerna har skapat en stark lokal opinion. Åtgärden skulle gå stick i stäv mot strävandena att bevara en levande skärgård. Är statsrådet beredd att verka för att postverket upprätthåler en god service i skärgårdsområden och undviker nedläggningar av postanstalter?

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det var kort och koncist och kan vid första påseendet t.o.m. verka positivt, även om det väl tyvärr inte är det. Det som fick mig att ställa frågan var att postverket ånyo har aktualiserat en nedläggning av en liten poststation i skärgården, i det här fallet på Blidö. Det finns en mycket stark lokal opinion mot detta, och det hänger samman med att det efter en eventuell nedläggning blir långt från Blidö till en Nr 102 poststation och framför allt tidsödande att komma dit. I skärgården handlar Tisdagen den det inte bara om kilometrar utan över huvud taget om vilka kommunikations 20 mars 1984 möjligheter som man har. Den postanstalt som nu finns på Blidö har ett betydande underlag, naturligtvis framför allt på sommaren, men det finns EDS AR ka Om postverkets också en inte or ety ig ofast befolkning. E service i skärgårds Kommunikationsministern säger nu att den bästa formen av postservice områden ofta är lantbrevbäring i stället för en fast postanstalt. Jag kan gärna vitsorda att lantbrevbäring har många förtjänster — men den har också sina brister. Denna service är inte alltid tillgänglig när man behöver den. Det är i stället de boende som måste vara tillgängliga när lantbrevbäraren kommer, och många människor har inte ett sådant arbete att de kan finnas på plats när den service som lantbrevbäraren kan erbjuda finns tillgänglig. Om det då är långt och besvärligt att komma till en fast postanstalt, hamnar man i en svår situation. Det är uppenbart att de som bor på Blidö upplever en sådan här förändring som en försämring, åtminstone väldigt många av dem. Samma sak har man också kunnat iaktta på andra håll. För min del tror jag att det är de boende själva som är mest kapabla att bedöma vilket alternativ som är bäst för dem, en fast postanstalt eller lantbrevbärare. Det kunde vara intressant att höra om inte kommunikationsministern till äventyrs delar den uppfattningen. Tyvärr får man ett intryck av svaret att kommunikationsministern inte är beredd att verka för ett bibehållande av postanstalten på Blidö och på andra orter där små postanstalter är hotade. Jag undrar om det är rätt uppfattat. Om det är så är det beklagligt och kommer att utlösa besvikelse på Blidö och på många andra håll där posten är hotad.

Fru talman! Pär Granstedt vet mycket väl att jag inte kommenterar det enskilda fallet. Det är f. n. under regeringens prövning, och jag föredrar att det får beredas på sedvanligt sätt och att vi kan fatta beslut utifrån den beredningen. Fallet Blidö får alltså bero tills vi har fått möjlighet att gå igenom alla de synpunkter som finns i detta fall. Beträffande att byta ut ett fast postkontor: Jag sade inte att det alltid är bäst utan att det ofta är bäst att ett fast postkontor ersätts med ett rullande postkontor. Detta är något självupplevt från det län som jag förmodar Pär Granstedt håller med mig om är ett glesbygdslän, Norrbottens län, där det har inträffat rätt ofta att man bytt ut ett fast postkontor mot lantbrevbäring. I samband med att diskussionerna har pågått har det naturligtvis i de flesta fall funnits en mycket stark opinion för att få behålla det fasta poststället. Men sedan man gott och väl har fått lantbrevbäring vet jag inte ett enda fall där man har sagt något annat än att detta var en mycket fin lösning. Många brev och insändare vittnar om, Pär Granstedt, att människor då inser att detta var ett avgjort fördelaktigt sätt att få sin post på. Lantbrevbärarna fyller inte bara uppgiften att komma ut med posten, jag vill mena att de också har en social funktion, och den har uppskattats oerhört många gånger. Det bevisar alla de brev och insändare som vi får ta del av. 103 Låt oss hjälpas åt, Pär Granstedt, att inte alltid ställa upp på att opinionen har rätt. Vi måste visa fördelen av att få det rullande postkontoret.
Fru talman! Jag har inte avkrävt kommunikationsministern något definitivt besked i fallet Blidö. Det jag har efterfrågat är en principiell uppfattning som jag har exemplifierat med Blidö, eftersom det är aktuellt. Jag har naturligtvis all förståelse för att beskedet måste komma i en annan ordning. Men den principiella inställning som framskymtar i svaret är tyvärr en preferens för lantbrevbäring. Jag tvingas konstatera att kommunikationsministerns uppfattning i så fall skiljer sig från lokalbefolkningens. Visst har lantbrevbäring många fördelar, men den har också många svagheter, som jag sade i mitt inledande inlägg. Jag tycker för min del att det är viktigt att lyssna på lokalbefolkningen och ta deras synpunkter på allvar. Det är så lätt att hävda att folk inte vet sitt eget bästa, nu protesterade de men när förändringen väl har kommit till stånd kommer de minsann att inse att detta är bra. Det kan lätt bli ett slags förmyndarattityd, där postverket eller regeringen tar på sig uppgiften att vara förståndigare än de människor som berörs, och det tycker jag inte är särskilt tillfredsställande. Självfallet kan förutsättningarna variera från område till område. Men jag tror att människorna, både i det här fallet och i många andra fall där man lokalt slåss för att få behålla sitt postkontor, har mycket goda skäl för det. Jag hoppas att regeringen också kommer att ta de skälen på allvar när den skall pröva Blidö och andra liknande fall i framtiden.